Herr talman! Jag kan försäkra herr Svensson i Malmö — med anledning av citatet ur tidningen Dagen -— att jag inte tror på några demoner eller är beroende av dem. Jag sade att man inte kan kommendera fram någon ny inställning hos människor. Det är ett uppfostringsproblem och ett utvecklingsproblem, och sådana löser man inte med någon specialutredning kring frågorna. Det är i stort sett de synpunkterna som ligger bakom utskottets ställningstagande. Detta innebär inte att vi är negativa till de homosexuella och inte förstår deras problem, men vi tror helt enkelt inte på en utredning på samma sätt som herr Svensson i Malmö gör. Herr Svensson talade om USSU och skolöverstyrelsen. Jag vill bara understryka att vi i utskottet har sagt att det finns anledning att vid den fortsatta beredningen av USSU:s förslag om sexualoch samlevnadsundervisningen ägna de homosexuella speciell uppmärksamhet. Det är precis vad vi vill göra. Men vi kan inte här diskutera USSU:s förslag eftersom det i varje fall inte nu hör utskottet till. Jag vågar säga att attitydförändringar inte kan kommenderas fram, herr Svensson. Det gäller att påverka genom upplysningsverksamhet. Nr 39 Jag vill sedan säga ett par ord till herr Romanus. Folkpartiet hade Tisdagen den länge ett förslag om att utreda de ensamståendes problem. Riksdagen 9 december 1975 avvisade varje gång denna begäran om utredning därför att det är en — LL mängd frågor som finns för de ensamstående lika väl som för de ho De homosexuellas mosexuella. Nu har folkpartiet funnit sig i detta och är tydligen på det situation klara med att man i stället bör lösa problem efter problem. Det behövs inte någon speciell, övergripande utredning för den saken. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag förstår herr Karlsson i Huskvarna mindre och mindre för varje nytt inlägg han gör. Nu tycks han vilja sätta likhetstecken mellan kommendering och all sorts medveten påverkan från statens och samhällsorganens sida. Tänk vilken katastrof det skulle bli om vi inte i skolväsendet hade bestämda attityder i olika värderingsfrågor. Nästan varje beslut vi fattar här i riksdagen är på ett eller annat sätt ett ideologiskt ställningstagande, vars anda vi vill skall prägla samhällslivet och människorna. Herr Karlsson använder argumentet att man inte kan kommendera fram attitydförändringar som ett skydd att krypa bakom därför att han egentligen inte vill göra någonting och därför att utskottet inte heller har föreslagit någon som helst ytterligare åtgärd i denna fråga. Låt mig ta en liten parallell som visar vad jag menar. Om herr Karlsson i Huskvarna hade fört samma resonemang som han nu för gentemot de homosexuella mot en annan minoritet i samhället, nämligen invandrarna, tror jag att var och en hade insett — även han själv — att det hade varit en fullständigt oförsvarlig inställning. När det gäller invandrarna och deras problem har vi inte i den här kammaren varit rädda för att acceptera övergripande utredningar. Då har vi inte varit rädda för att göra en samlad kartläggning för att få fram program för invandrarpolitiska åtgärder, och vi har heller inte varit rädda för att låta staten och samhällsorganen manifestera en bestämd attityd i invandrarfrågorna.

Jag är övertygad om att han hade stött ett sådant yrkande. Det är bara det att hans inställning till olika minoriteter förefaller något annorlunda. Varför kan han inte resonera med en parallell logik här? De olika minoriteternas problematik är ändå varandra ganska lika. I sina allmänna och rätt svepande formuleringar har herr Karlsson 158 vikit undan från den fråga jag ställde och som jag gärna — i detta som jag hoppas sista inlägg av mig i denna debatt — vill söka ett svar på. Utskottet anser det viktigt att man ”så långt det är möjligt” skall skapa lika regler för heterooch homosexuella i lagstiftning och förordningar. Får jag då fråga: Var skulle det inte vara möjligt att skapa en sådan likhet? Var skulle särbehandlingen vara acceptabel? Till dess vi får svar på den frågan skingras icke min misstänksamhet gentemot socialutskottets passivitet och fördomsfullhet på den här punkten.
Herr talman! Jag skulle bara vilja råda herr Karlsson i Huskvarna att inte dra alltför stora växlar på det faktum att folkpartiet inte varje år upprepar motioner som avslås i riksdagen. Det betyder inte att vi medger att de skulle vara felaktiga. Vad som skiljer de homosexuellas situation från de ensamståendes är att det finns ett särskilt behov att lägga fram en dokumentation som kan skingra fördomarna kring homosexualitet. Det har vi inte riktigt samma behov av när det gäller de ensamstående. I det fallet var det mera en praktisk fråga, om man skulle utreda på det ena eller andra sättet. Här finns verkligen ett behov av det som jag kanske litet slagordsmässigt kallade en svensk Speijerrapport — med den effekt på de homosexuellas situation som själva framläggandet av fakta kan ge.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta diskussionen med herr Svensson i Malmö. Han varken vill eller kan förstå utskottet. Jag kan förstå att han är het i sin vilja att skapa förbättrade förhållanden för de homosexuella, men jag försäkrar att vi har lika stor önskan som herr Svensson. Det är bara det att vi valt skilda vägar. Vi tror nämligen inte att den utredning herr Svensson vill ha löser problemen, utan vi är övertygade om att man bör gå en annan väg, nämligen att steg för steg ändra situationen och att det ger det bästa resultatet. Det är vår väg och vi gör anspråk på att den är lika effektiv och ger de homosexuella lika goda möjligheter som den väg herr Svensson propagerar för. Det är egentligen allt jag vill säga.
Herr talman! Jag blir ytterligare överraskad. Hur kan man säga att en väg kan ge resultat när man inte anvisar någon väg, när man inte har några konkreta förslag att komma med? Om herr Karlsson förstår mig eller inte är mindre väsentligt. Men det vore rimligt att herr Karlsson svarade på de frågor jag ställt så att han åtminstone manifesterade att han förstått vad han själv varit med om att skriva i utskottets betänkande.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 20 behandlas bl.a. motion 1274 av herr Nilsson i Agnäs. I den motionen yrkas att riksdagen skall begära förslag om ny abortlagstiftning som innehåller bestämmelser om att abort skall tillåtas endast i de fall då indikationen uppenbar fara för moderns liv föreligger. Inför riksdagens behandling av abortlagen förra året yrkade jag själv i en motion att abort skulle få beviljas endast efter vissa indikationer och att tillämpningen skulle vara strikt. Jag menade också att antalet indikationer borde vara färre än enligt tidigare lagstiftning. Förslagen i reservationerna 1 och 2 till socialutskottets betänkande nr 21 år 1974 var i det avseendet av liknande innebörd. Jag anser fortfarande att riksdagen då borde ha tagit beslut i den riktningen, dock inte fullt så långtgående som den nu föreliggande motionens förslag. Trots att jag har både stor förståelse och respekt för den syn på frågan som framförs i motionen av herr Nilsson i Agnäs och delar mycket av de uppfattningar som där framförs har jag inte ansett mig kunna tillstyrka motionen, av deklarerade skäl. Jag vill med detta förklara anledningen till det särskilda yttrande som jag tillsammans med herr Svensson i Kungälv fogat till utskottsbetänkandet vad beträffar begäran om förslag till ny abortlagstiftning. I betänkandet behandlas också motionen 1241 av herr Fridolfsson m.fl. I den motionen begärs sådan författningsändring att det klart skall framgå att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl begär befrielse från att delta i abortingrepp skall medges denna rätt. Herr Carlshamre och jag har reserverat oss för motionen och alltså för denna rätt för sjukvårdspersonalen. När abortlagen behandlades förra året fanns det i en rad motioner krav på författningsreglering. Sålunda fanns kravet bl.a. i en partimotion från moderata samlingspartiet och i enskilda motioner med många undertecknare dels från centerpartiet, dels från socialdemokraterna och dels från folkpartiet. I reservationen 2 till utskottets betänkande förra året sägs: ”I detta sammanhang vill utskottet också understryka vikten av att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed.

När reservationerna gemensamt ställdes mot utskottets förslag, som avstyrkte författningsreglering, fick de båda reservationerna över 100 röster i kammaren. I den skrivning från utskottets majoritet som då vann omröstningen i kammaren sägs att man förutsätter ”att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, varför någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”. Denna skrivning ansågs då vara ett bestämt ställningstagande emot att något som helst tvång mot sjukvårdspersonalen skulle få förekomma i den här frågan. Det har tyvärr inte gått som utskottsoch riksdagsmajoriteten då förutsatte. Det har i stället gått så långt som till en JO-anmälan från sjukvårdspersonal, som av sin huvudman vägrats den rätt som riksdagen förutsatte att de skulle ha. På s. 7 i föreliggande betänkande skriver socialutskottets majoritet bl.a. följande: ”Det är därför beklagligt att socialstyrelsen inte ansett sig i sina anvisningar böra ansluta sig till utskottets synpunkter beträffande sjukvårdspersonalens medverkan vid abort. Eftersom JO aktualiserat denna fråga hos socialstyrelsen får emellertid socialstyrelsen anledning att ånyo överväga innehållet i sitt ovan angivna cirkulär.

Men jag tycker inte det är tillräckligt. Utskottets skrivning slutar ändå med att man förutsätter att sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed, och så avstyrker man kravet på författningsreglering. Har man då anledning att tro att det skall bli någon förändring? Nej, inte att döma av det svar som socialstyrelsen efter utskottsbehandlingen har avgivit till JO i denna fråga.

Jag vill delge kammaren några ytterligare citat ur skrivelsen från socialstyrelsen. Man säger t.ex.: ”Den i detta ärende aktuella frågan om sjukvårdspersonalens skyldighet att medverka vid abortoperationer kan i och för sig sägas vara oberoende av vilken verksamhet sjukvårdshuvudmännen bedriver. En grundförutsättning är ju att sjukvårdspersonalen liksom annan personal i allmänhet är skyldig att fullgöra de arbetsuppgifter, som arbetsgivaren ålägger dem.

Till sist säger socialstyrelsen: ”Som framgår av vad ovan härom framhållits, anser dock styrelsen departementschefens och socialutskottets uttalanden vara innehållsmässigt likvärdiga.” Mot bakgrunden av vad socialstyrelsen här uttalat till JO tycker jag att man måste se rätt mörkt på möjligheterna att få en annan ordning till stånd. Det ger enligt min mening inte stort hopp om en ändring i synsättet. En författningsreglering framstår nu, efter denna skrivelse från socialstyrelsen, som ännu nödvändigare. Sveriges läkarförbund, som på eget initiativ sedan man fått kännedom om att motionen väckts skrivit till utskottet i frågan, framhåller att man varmt vill tillstyrka den i föreliggande motion gjorda hemställan. Jag tycker att detta uttalande bör väga tungt när riksdagen skall fatta beslut i denna fråga. Det här är inte en fråga om aborter skall tillåtas eller inte, utan det är i grunden en fråga om att ta hänsyn till de anställdas intressen och behov. Riksdagen har tidigare uttalat att man skall ge de anställda ökad insyn och ökat inflytande på arbetsplatserna och att man inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Så långt är det bra. Man försöker på allt sätt i andra sammanhang skydda de anställda mot fysiska och psykiska hälsorisker. Det skall vi fortsätta med. Men då måste vi också vara både konsekventa och generösa när det gäller dem bland sjukvårdspersonalen som har betänkligheter mot att delta i abortverksamhet. I de fall där de själva upplever, att de har betänkligheter som grundas på etisk eller religiös övertygelse, så skall de känna och veta att det skydd för de anställda som vi alla talar så ofta om även gäller dem. Den anställdes inställning till dessa frågor skall inte heller tillåtas inverka på vederbörandes anställningsförhållande. Det tycker jag att vi klart skall uttala, och det är bra om det deklareras från olika håll. Herr talman! Det finns mycket som talar för författningsreglering av den här frågan. Därför yrkar jag bifall till reservationen vid socialutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! När riksdagen förra året antog en ny abortlag var det många som spådde att denna skulle leda till en enorm ökning av antalet aborter. Det saknades inte skräckskildringar. Jag behöver inte upprepa deras innehåll. Jag bara konstaterar att olycksprofetiorna hittills har kommit på skam, att den nya abortlagstiftningen innebär tidigare aborter och att det därmed har blivit lättare att klara aborterna både sett ur den behandlade kvinnans synpunkt och vad gäller rent materiellt sjukvårdsresursmässiga bedömningar. Jag anser det angeläget att slå fast detta. Antalet aborter har visserligen siffermässigt ökat, men ökningen är måttlig. Tar man i beräkningen att illegala aborter nu är borta, så är den siffermässiga ökningen säkerligen ytterst liten. De som nu kräver en ny abortlag är således ute i fullständigt ogjort väder. Ett enhälligt utskott har avstyrkt tankarna på en ändring av abortlagstiftningen. Det enda som i år skiljer utskottets ledamöter åt är att två moderater antecknat sig för en reservation beträffande sjukvårdspersonalens rätt att befrias från att deltaga i abortingrepp. Den frågan föranledde även förra året en liknande reservation. Men den avvisades av kammaren. Utskottet följer nu riksdagsmajoritetens linje från 1974 och föreslår att den nuvarande ordningen beträffande sjukvårdspersonalens befattning med abortingrepp skall bestå. Man avvisar från utskottets sida en författningsmässig reglering av dessa förhållanden och understryker vad utskottet och riksdagen sade förra året, att man förutsätter att ”läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa motiv har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed”. Jag vill understryka att vad utskottet skrev förra året och som alltjämt gäller är att sjukvårdspersonal som har betänkligheter i angivet hänseende inte skall vägra medverka då det är fråga om abortingrepp som är nöd vändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa. Det är också på de grunderna som utskottet avvisar en författningsmässig reglering av frågan. Vi förutsätter att sjukvårdshuvudmännen kommer att handla i enlighet med vad riksdagen förra året uttalade. I debatten om abortsituationen är det just den här frågan som är aktuell. Den har aktualiserats också av socialstyrelsens anvisningar, som skrevs inte med utgångspunkt i riksdagsmajoritetens uttalande utan med utgångspunkt i den proposition som förelåg år 1974. I sak kanske det inte skiljer så mycket mellan propositionens innehåll och utskottets skrivning. Det var bara det att utskottet i sin formulering mer skärpt betonade det som i propositionen anfördes om sjukvårdspersonalens ställning. Jag delar uppfattningen att socialstyrelsen borde ha använt den formulering som riksdagen godkände. Det är den som borde gälla. När nu socialstyrelsen i sitt yttrande till JO i ett ärende vidhåller sin formulering från 1974 tycker jag att den handlar fel. Socialstyrelsen bör inte godtyckligt ta den formulering den själv finner för gott, utan det borde vara dess självklara uppgift att följa vad riksdagen begärde förra året. Någon egen tolkning kan jag inte finna att socialstyrelsen bör göra. — Detta är alltså också ett svar på det som herr Åkerlind anförde i detta avseende. Min rekommendation till socialstyrelsen är: Ändra på anvisningarna. Skriv dem som riksdagen vill ha dem. Sedan vill jag också säga att det i stort sett inte har förekommit några svårigheter mellan huvudmännen och sjukvårdspersonalen. Det fall som jag tidigare antydde och som föranlett klagomålen till JO gäller Piteå lasarett, där både läkare och annan medicinalpersonal begärde befrielse från att delta i abortbehandling. Observera: det gällde — enligt uppgift jag fått från landstinget — hela personalen vid kvinnokliniken i Piteå. Och i ett sådant läge är det förståeligt om sjukvårdshuvudmannen, i detta fall Norrbottens läns landsting, svarade negativt på framställningen. Man kunde ju knappast på en enda gång låta hela personalen bli befriad från att delta i abortbehandling. På mig verkar det som om sjukvårdspersonalen där gjorde närmast något av en uppagiterad handling. Och då ställer man sig onekligen litet fundersam. Någon av läkarna lär i alla fall tillhöra en meningsriktning som inte är representerad i riksdagen men som drivit propaganda mot abortlagen. Detta kan vara en förklaring till förhållandena i Piteå. Nu är emellertid ordningen i Piteå återställd. Genom en omorganisation löste man problemen. En del fall remitterades till kvinnokliniken på Bodens lasarett. Dessutom har man i Piteå i dag tillgång till en anestesiolog på kvinnokliniken, så att man kan företa abortbehandlingar även där. Piteåfallet har blivit uppmärksammat, och det var kanske detta som var avsikten med klagomålen hos JO. Men Piteåhistorien visar också att sjukvårdshuvudmannen var beredd att vidta de åtgärder som behövdes för att tillmötesgå personalens krav på att slippa deltaga i aborter. Det är precis så som utskottet anser att man skall handla. Därför ger inte historien i Piteå anledning till någon ändring i gällande ordning. Landstinget har ett ansvar och är berett att också visa det i handling. Man kan behöva göra vissa omorganisationer här och var för att klara de problem som kan uppstå, som skedde i Norrbotten. Eftersom det mig veterligt inte har kommit klagomål från några andra håll så tycker jag inte att det finns någon anledning att se så mörkt på situationen som herr Åkerlind gjorde. Detta är inte några stora problem. Det har som sagt inträffat ett fall, och det fallet är tillrättalagt. Då borde man inte nu behöva reglera i lagstiftning. Frågan löser sig säkerligen själv tack vare att sjukhushuvudmännen — landstingen — har visat sig ha förmåga att klara de uppgifter det gäller. Såvitt jag kan se finns det ingen anledning att nu ta någon annan ställning än vi gjorde förra året, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Karlssons i Huskvarna argumentation var ju inte särskilt stark. Han sade att han utgår från att sjukvårdspersonalen alltid skall ställa upp när moderns liv och hälsa är i fara. Det utgår också vi reservanter ifrån. Även Sveriges läkarförbund har i sin skrivelse sagt att givetvis förutsätter man att all sjukvårdspersonal är beredd att ställa upp i sådana situationer — när det gäller vanlig medicinsk behandling och när det gäller att rädda människor från döden. Detta tar herr Karlsson tydligen till intäkt för att man skall avvisa författningsreglering. Det tycker jag uppriktigt sagt är ett väldigt svagt skäl, för det är inget skäl. Det är ju för de andra fallen, där det inte är fråga om moderns liv och hälsa, som det är aktuellt med en författningsreglering. Sedan sade herr Karlsson i Huskvarna något om fallet i Piteå som är föremål för JO-prövning. Att någon av dem som vägrar att delta i abortverksamheten där skulle tillhöra en viss meningsriktning är väl ändå inget skäl. Oavsett vilken meningsriktning de tillhör som inte vill delta i abortverksamhet — religiös, politisk eller annan meningsriktning — så är det inget skäl till att angripa dem, inget skäl till att säga nej till en författningsreglering. Det är heller inget skäl att det är få fall.

Herr talman! Herr Åkerlind sade att min argumentation inte var stark. Jag begär inte att göra något intryck på herr Åkerlind i det avseendet. Jag bara argumenterar utifrån det sakliga, faktiska förhållandet — att det bara är ett enda fall som är känt, att detta avser Piteå och att man där har löst problemen. Följaktligen är argumentationen så stark som man någonsin kan tänka sig. Det finns i dag inte något olöst fall, herr Åkerlind, och därför behöver man heller inte ha någon författningsreglering. Jag vill gärna säga att jag tycker att landstingen har skött den här frågan på ett utmärkt sätt, och jag är övertygad om att de kommer att göra så också i fortsättningen. Därför, herr Åkerlind, är det fullständigt överflödigt att begära en författningsändring. Herr Åkerlind tog upp Piteåfallet och anknöt till vad som enligt vad jag pekade på kunde vara en av orsakerna till anmälan i Piteå. Men lägg märke till, herr Åkerlind, att när jag talade om förhållandena i Piteå så framhöll jag att det var hela personalen som begärde denna befrielse. Då kunde man också ha ställt Piteåsjukhuset i den situationen, att det inte funnits någon möjlighet att behandla en kvinna i en speciellt svår situation. Det är inte utifrån dessa utgångspunkter beträffande kvinnans liv och hälsa, herr Åkerlind, som vi avvisar en författningsändring. utan vi gör det helt enkelt därför att det inte finns några sakliga skäl att begära en ändring i det fallet. Det kan inte på något sätt påvisas att det behövs en sådan ändring.

Herr talman! Vi behandlar nu tre motioner som tar upp olika frågor i anslutning till abortlagen. I motionen 1274 begär Tore Nilsson i Agnäs en omprövning av principerna för hela abortlagstiftningen. Den frågan diskuterades ingående förra året, och inget nytt har tillkommit. Jag kan därför — liksom utskottet — hänvisa till förra årets diskussion. Jag vill bara göra den kommentaren, att jag hoppas att ingen kvinna som har fått en abort behöver läsa Tore Nilssons motion. I den motion som har väckts från folkpartiet, av Linnea Hörlén m.fl., begärs att regeringen med uppmärksamhet skall följa vad som sker på abortområdet och vidta de åtgärder som är nödvändiga, för att ingen mot sin vilja skall tvingas begära abort på grund av yttre omständigheter som ekonomi, bostad och liknande. Motionärerna trycker också på vikten av att preventivrådgivningen byggs ut snabbt, särskilt för ungdom. När den nya abortlagen antogs rådde det allmän enighet om att alla ansträngningar skulle göras för att undvika att någon kvinna ställdes i den situationen, att hon mot sin vilja kände sig tvungen att begära abort av yttre orsaker, t.ex. av ekonomiska skäl. Vidare utlovades en kraftfull satsning på förebyggande åtgärder, bl.a. preventivmedelsrådgivning. Här har funnits anledning till kritik när det gällde reglerna för ersättning för preventivmedelsrådgivning hos privatläkare. Trots varningar försämrades den ersättningen under första halvåret i år. Man får hoppas att det misstaget nu har rättats till. Men det finns all anledning inte bara för regeringen utan också för oss här i riksdagen att noga följa utvecklingen. Det kommer vi att göra. Socialutskottet anser det vara självklart att regeringen följer vad som sker på abortområdet med uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som behövs. Därmed besvaras motionen, som alltså i praktiken är bifallen, även om den på det sätt som är vanligt för oss här i riksdagen — och som ofta är svårt att förstå för andra människor — formellt avslås. Den tredje motionen gäller sjukvårdspersonalens rätt till befrielse från att delta i abortverksamhet. Där är bakgrunden följande. I propositionen med förslag till ny abortlag förra året uttalade justitieministern att man inom sjukvården, liksom i arbetslivet i övrigt, så långt det är möjligt bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Man borde därför, enligt statsrådet, undvika att till abortverksamheten binda sådan personal som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete. Några författningsbestämmelser ansåg inte justitieministern behövdes. Utskottet behandlade denna fråga med anledning av motioner och sade - som redan har nämnts här — i sitt betänkande att utskottet förutsatte ”att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed —---. Å andra sidan förutsätter utskottet att sjukvårdspersonal ——-— inte skall vägra medverka då fråga är om abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa.” Mot bakgrund av dessa uttalanden ansåg utskottet inte heller att någon reglering av frågan i författning behövdes, liksom man inte heller förordade någon reglering av sjukvårdshuvudmännens skyldighet att se till att abort kan utföras. Det fordras inte något större skarpsinne för att uppfatta att utskottets formulering skiljer sig från propositionens. Det var också fullt avsiktligt, och det var en förutsättning för att utskottet skulle kunna uppnå enighet på denna punkt. I socialstyrelsens anvisningar sägs nu att man inom sjukvården liksom i arbetslivet i övrigt ”så långt det är möjligt” bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Socialstyrelsen utgick alltså ifrån propositionens ord i stället för från utskottets. Erfarenheten av tillämpningen av socialstyrelsens anvisningar tycks visa att sjukvårdspersonalen inte kan räkna med den befrielse från skyldighet att medverka i abortingrepp som förutsattes i utskottets uttalande. Ett fall där två överläkare begärde befrielse från att medverka vid abortingrepp behandlas nu av JO. Det kan noteras att läkarna i det fallet har förklarat sig beredda att medverka vid abortingrepp när det är fara för moderns liv eller hälsa. Läkarnas begäran om befrielse har avvisats ända upp i regeringsrätten. JO har vänt sig till socialstyrelsen med en fråga, varför socialstyrelsen inte i sina anvisningar har tagit hänsyn till socialutskottets uttalande. När det betänkande vi nu behandlar antogs av utskottet hade socialstyrelsen ännu inte svarat. Utskottet beklagar att socialstyrelsen inte i sina anvisningar har anslutit sig till utskottets synpunkter. Eftersom JO har vänt sig till socialstyrelsen får styrelsen en chans att ändra sig. För den händelse socialstyrelsen därvid omprövar sitt tidigare uttalande till förmån för den avsevärt mer restriktiva ståndpunkt som utskottet har gett uttryck åt — restriktiv när det gäller personalens skyldigheter — framstår behovet av särskild författningsreglering som klart mindre än f.n., enligt utskottets mening. Innebörden är alltså, att om socialstyrelsen vidhåller sina anvisningar, anser utskottet att ett visst behov föreligger av författningsreglering, så att utskottets önskemål förverkligas. Nu har socialstyrelsens yttrande kommit. Styrelsen säger där till en början att man strävar efter att avdramatisera abortfrågan, framför allt för de abortsökande kvinnornas skull. Den målsättningen kan jag hålla med om, även om socialstyrelsens önskemål, att ett abortärende skall behandlas som vilket annat medicinskt behandlingsärende som helst, framstår som orealistiskt. Man kan inte bortse från att många människor, även bland dem som arbetar i sjukvården, har en annan syn på abortingreppet än på andra medicinska åtgärder och att denna syn är djupt rotad i deras etiska åskådning. Tyvärr bidrar knappast socialstyrelsens yttrande till att avdramatisera abortfrågan. Tvärtom innebär det en direkt utmaning mot socialutskottet och därmed mot riksdagen. Det innehåller inte heller något allvarligare försök att lugna dem bland sjukvårdspersonalen som blivit oroade av utvecklingen beträffande personalens möjlighet att slippa medverka vid abortingrepp. Socialstyrelsen hävdar nämligen att det inte skulle vara någon skillnad mellan propositionen och socialutskottets uttalanden i den aktuella frågan. Det anförs som argument för att man i anvisningarna har använt propositionens ord. Även om det inte vore någon större skillnad, borde socialstyrelsen ha hållit sig till utskottets formuleringar, eftersom det är dessa som legat till grund för riksdagens beslut om motionerna i ämnet. Men nu är det dessutom en tydlig skillnad, vilket utskottet alltså påpekar i det betänkande vi behandlar i dag. Utskottet har uttalat, att personal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abort skall slippa delta i verksamheten därmed. Det enda undantag som utskottet nämner är när abort är nödvändig med hänsyn till moderns liv eller hälsa. Socialstyrelsen däremot talar om att man ”så långt det är möjligt” skall ta hänsyn till de anställdas uppfattning. Av socialstyrelsens senaste yttrande framgår att det innebär att även risken för en viss försening av ingreppet enligt styrelsens mening kan tas till intäkt för att tvinga personal att medverka, även om inte någon fara för moderns liv eller hälsa föreligger. Detta är en klar skillnad mot utskottets uttalande. En anmärkningsvärd detalj i sammanhanget är att socialstyrelsen fattade beslut om sitt yttrande samma dag som utskottets betänkande justerades. Enligt uppgift hade JO begärt in yttrande långt tidigare men gått med på uppskov till den I november. Ändå väntade socialstyrelsen Tisdagen den kunde beakta vad socialstyrelsen hade sagt. Genom att ta beslutet samma 9 december 1975 dag lyckades socialstyrelsen också undgå att själv ta hänsyn till vad ut — LL skottet har uttalat. Om man hade känt till detta, hade det ju varit helt Vissa abortfrågor omöjligt för socialstyrelsen att hävda att propositionens och utskottets uttalanden är likvärdiga. Den här tidsplaneringen verkar en smula för fiffig, milt talat! Man får hoppas att JO, om riksdagen godkänner utskottets betänkande, på nytt vänder sig till socialstyrelsen med en uppmaning att rätta till anvisningarna. Jag instämmer på den punkten i den uppmaning som utskottets ordförande riktade till socialstyrelsen. Om socialstyrelsen inte beaktar vad socialutskottet har sagt, kvarstår givetvis utskottets uttalanden om behovet av en författningsreglering. En rättelse från socialstyrelsen bör ske snabbt, före den allmänna motionstidens utgång i januari. Personligen anser jag att det vore lyckligast, om man kunde lösa denna fråga utan lagreglering, men det förutsätter självfallet att det ansvariga ämbetsverket tar den hänsyn till vad riksdagen och dess utskott uttalar, som man har anledning att förvänta sig. Alt i dag rösta för reservationen, vilket kunde te sig naturligt med hänsyn till socialstyrelsens yttrande, anser jag inte möjligt. Reservationens yrkande är alltför onyanserat. Där nämns t.ex. ingenting om skyldigheten att utföra abortingrepp när detta är nödvändigt med hänsyn till moderns liv och hälsa.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

Herr talman! När riksdagen på våren 1974 hade att ta ställning till förslaget om ny abortlag klargjorde jag dels i en motion, dels i debatten i kammaren min principiella syn på abortfrågan. Min inställning är oförändrad. Vi har i dag en abortlagstiftning som enligt min uppfattning är av etiska skäl oacceptabel. Fostret måste betraktas som en form av mänskligt liv, som det är samhällets skyldighet att skydda. Jag vill i dag bara göra denna korta deklaration och hänvisar i övrigt till den debatt som ägde rum i samband med att propositionen framlades 1974. Jag vill sedan något kommentera den problematik som tas upp i reservationen av herrar Carlshamre och Åkerlind.

Denna inställning, som också kommer till uttryck i socialstyrelsens nyligen avgivna yttrande till JO, kan inte accepteras. Den sjukvårdspersonal som av etiska skäl har svårt att medverka vid abortingrepp skall inte under några omständigheter tvingas till detta. I de få fall där moderns liv kan vara i fara föreligger såvitt jag förstår ingen konfliktsituation, och då är det självklart att ingen får dra sig undan sitt ansvar. De samvetsbetänkligheter som människor kan ha inför abortverksamheten är grundade på en principiell övertygelse, som samhället måste respektera. Det är då orimligt att en arbetsgivare av praktiska skäl skall kunna tvinga personal att delta i sådan verksamhet. Vad blir det då kvar av samvetsfriheten? Jag har liksom herr Åkerlind reagerat emot den passus i socialstyrelsens skrivelse till JO som säger att etiska och religiösa skäl mot utförande av aborter måste bedömas med djupare allvar och större förståelse ju senare under havandeskapet frågan om abort blir aktuell. Det skulle alltså vara arbetsgivaren som skall bedöma tyngden i de anställdas etiska och religiösa skäl och därefter föreskriva hur personalen skall handla i en konfliktsituation? En sådan förmyndarattityd är inte förenlig med strävandena efter demokratisering i arbetslivet och strider f. ö. mot den respekt för människors integritet som vi vill skall prägla vårt samhälle över huvud taget. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till socialstyrelsens väntade yttrande till JO. Innehållet i detta var ju, som tidigare sagts, inte känt vid utskottsbehandlingen. Jag vill citera ett par satser i utskottets betänkande som har citerats förut men som jag anser ha en nyckelroll i det här sammanhanget.

Nu står det alltså klart att någon omprövning av det tidigare uttalandet om sjukvårdspersonalens möjligheter att slippa medverka vid abort inte har skett från socialstyrelsens sida. Därför bedömer jag läget så att en författningsreglering är nödvändig. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som fogats vid socialutskottets betänkande nr 20.
Herr talman! Med anledning av det som herr Karlehagen senast anförde vill jag bara säga att visserligen har socialstyrelsen i sitt yttrande till JO inte gjort någon ändring, men jag föreställer mig att styrelsen knappast kan undgå att ta hänsyn till den debatt som förs här i riksdagen i kväll och till det betänkande som utskottet har skrivit. Det finns följaktligen skäl att vänta att socialstyrelsen kan ändra sig på denna punkt.
Herr talman! Socialstyrelsen har haft goda möjligheter att ändra inställning i denna fråga, och jag tycker att det är en alltför from förhoppning att styrelsen nu skulle ändra på en inställning som man två gånger har dokumenterat och slagit fast.
Herr talman! Den fromma förhoppningen kan, herr Karlehagen, grundas på det faktum att utskottet har möjligheter att nästa år ta ställning på nytt, och då kan vi skärpa skrivningen ytterligare om det behövs. Och jag förutsätter att socialstyrelsen kommer att ändra inställning på grund av den situation som nu råder.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse herr Karlssons i Huskvarna bestämda deklaration att han vidhåller den uppfattning som kom till uttryck i socialutskottets betänkande förra året och som han upprepade i dag. Och nu går dessutom herr Karlsson så långt att han säger, att om socialstyrelsen inte omprövar sin inställning kan det bli nödvändigt att till nästa år överväga en författningsreglering.

Herr talman! I socialutskottets förevarande betänkande nr 20 behandlas bl.a. en motion som jag tillsammans med några partikamrater väckte i början av detta år. I fjol antog riksdagen som bekant en lag, som i praktiken innebär fri abort intill 18:e havandeskapsveckan. Socialutskottet och riksdagen, som hade att handlägga frågan, var naturligtvis medvetna om att lagen skulle få konsekvenser för den sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl inte kunde acceptera att utföra abortingrepp. Denna viktiga fråga, hur långt samvetsfriden skall garanteras, försökte socialutskottet i fjol lösa med en skrivning som herr Åkerlind tidigare i debatten har citerat, och jag skall därför inte nu ta kammarens tid i anspråk med att upprepa den formuleringen. När vi antog den nya abortlagen trodde vi väl alla att riksdagens handläggning av just denna fråga skulle innebära att det inte skulle uppstå några som helst svårigheter för den sjukvårdspersonal, som hyste samvetsbetänkligheter, att bli befriad från att utföra abortingrepp. Tyvärr har denna av riksdagen gjorda deklaration om befrielse icke respekterats på alla håll. Det finns bevisligen fall där de citerade skälen icke accepterats; befrielse från deltagande i abortingrepp har icke medgivits. I början av året — i januari månad — diskuterade jag den här frågan med socialminister Aspling. Statsrådet tog i den debatten upp de anvisningar om tillämpning av abortlagen som socialstyrelsen utfärdat. Socialstyrelsen hade i förarbetena till abortlagen framhållit vikten av att det togs hänsyn till personliga önskemål om att inte delta i abortverksamheten. Vid den tidpunkten svävade socialstyrelsen icke på målet.

Herr Aspling fortsatte: ”Socialstyrelsen betonar socialutskottets uttalande att man vid denna fördelning inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så långt det är möjligt bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden.” Som synes är detta en klar glidning; man talar här alltså om befrielse ”så långt det är möjligt”. Läkarförbundet, som — såsom vi har hört i denna debatt — har yttrat sig över min motion, har kraftigt reagerat mot detta. Läkarförbundet konstaterar att det har brustit i praktiken när det gäller befrielse för läkare och annan sjukvårdspersonal från att delta i abortingrepp. Förbundet har, som man skriver i sitt yttrande, ”mycket kraftigt reagerat mot detta ställningstagande av en offentlig sjukvårdshuvudman, vilket inte kan anses förenligt med ovan refererade uttalande av utskottet”. Det refererade uttalandet är socialutskottets skrivning.

Det är en tung remissinstans som har givit hundraprocentigt stöd åt motionen. Men vad gör socialutskottets majoritet, vilken ståndpunkt intar den? Jo, man bryr sig inte om vad Läkarförbundet framhållit i skrivelse till utskottet eller i sitt principuttalande till JO. Utskottsmajoriteten har — det skall villigt erkännas — stramat upp skrivningen sedan i fjol. Man beklagar att socialstyrelsen inte anslutit sig till socialutskottets synpunkter beträffande sjukvårdspersonalens med verkan vid abortingrepp. Men någon författningsändring vill man inte vara med om, trots Läkarförbundets yttrande. Det är desto mer beklagligt som socialstyrelsen framhärdar i sin uppfattning, en uppfattning som går stick i stäv mot riksdagens uttalande. I socialstyrelsens svar till JO, som f.ö.

I socialstyrelsens inlaga till JO, som även herr Åkerlind berörde, försöker man med det omöjliga — att bevisa att det inte finns någon skillnad mellan socialutskottets och departementschefens linje. Samtidigt inför socialstyrelsen själv begränsningar i samvetsfriden som inte finns med i utskottets yttrande. Man skriver följande: ”Socialstyrelsen vill härutöver framhålla att etiska och religiösa skäl mot utförande av aborter måste bedömas med djupare allvar och större förståelse ju senare under havandeskapet frågan om abort blir aktuell.” Här finns en förmyndarattityd inför samvetsömma personer som är rätt häpnadsväckande. Skall man inte alltid ta samvetsbetänkligheter med djupt allvar och stor förståelse? Herr Karlssons i Huskvarna inlägg var både intressant och delvis rätt skrämmande. Först slår herr Karlsson fast att socialstyrelsens rekommendationer icke överensstämmer med utskottets, och det var bra att det blev sagt av utskottets värderade ordförande. Men sedan kom herr Karlsson in på det uppmärksammade Piteåfallet. Han ville föra hela det fallet åt sidan genom en ovanligt tarvlig argumentering. Herr Karlsson menade att den läkare som har varit huvudpersonen i det s.k. Piteåfallet hade en viss samhällsförankring, och därför skulle man inte ta detta borgarna i detta land olika beroende på vederbörandes hemvist i olika organisationer. De personer som har en förankring som inte faller herr Karlsson på läppen har alltså herr Karlsson inte så mycket till övers för. Jag tycker det är skrämmande att höra en utskottsordförande fälla ett sådant yttrande i en så här allvarlig fråga. Riksdagen måste ta konsekvenserna och förorda en lagstiftning. Visserligen gäller inte längre, i varje fall inte formellt, 1809 års regeringsform som slog fast att Konungen bör ”ingens samvete tvinga eller tvinga låta”, men den bestämmelsen stämmer med svenska folkets rättsmedvetande. Ingen här i landet behöver i dag frukta några kungliga övergrepp mot samvetsfriden, den saken är helt klar, men mot sjukvårdsadministratörer, landstingsråd och myndigheter behövs garantier, det är bevisat. De garantierna skall riksdagen ge. Jag beklagar verkligen att det bara är de moderata representanterna i socialutskottet som har velat göra en författningsändring. Det är för mig fullständigt oförklarligt att utskottsmajoriteten inte har velat tillmötesgå Läkarförbundets krav. Och det är ännu mer oförklarligt efter den debatt som här har förts, där talare efter talare sagt sig hysa förståelse för dessa svåra problem och menat att det bästa måste vara att man i lagtext deklarerar vilken rätt läkarna har. Det skulle ge lugn och ro på arbetsplatserna. Jag tror inte att man löser den här frågan genom att strama åt skrivningen i ett utskottsbetänkande, och med anledning av denna min uppfattning yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till socialutskottets utskottsbetänkande av herrar Carlshamre och Åkerlind.
Herr talman! Jag begär naturligtvis inte att herr Fridolfsson skall acceptera vad jag sade. Men om herr Fridolfsson hade lyssnat till vad jag sade hade han förstått att den argumentation jag förde i fråga om Piteåfallet var sakligt grundad. Sedan jag nu mycket klart har hävdat utskottets mening kontra socialstyrelsen finns det kanske skäl att slå fast att det mig veterligt rör sig om ett enda ärende. Då kanske man inte skall ta till så starka brösttoner och tala om förföljelse mot dem som av etiska eller religiösa skäl inte vill delta i aborter. Det rör sig här om ett enstaka fall, som landstinget dessutom har klarat upp. Det kvarstod följaktligen inte som olöst. Fallet är löst, och den här personalen har befriats från att delta i abortingrepp. Det måste ändå vara grunden för det hela. Herr Fridolfsson säger att Läkarförbundet är en tung remissinstans. Det kan det möjligen vara när man begär dess yttrande, men när förbundet på eget bevåg skriver till utskottet, finns det verkligen inte anledning att beteckna Läkarförbundet som någon tung remissinstans. Lägg märke till det! När det gäller frågan huruvida detta bör regleras i en författning eller inte bör det också sägas att om man skall göra en lagtext, så kommer denna att få ungefär samma innehåll som socialutskottets skrivning nu har, en skrivning som vi menar att socialstyrelsen bör följa.

Herr talman! Jag har inte tagit ordet ”förföljelse” i min mun. Vi har relaterat ett aktuellt fall. Det är ett fall, men det räcker. Det var en uppseendeväckande nonchalans mot personer som hyste samvetsbetänkligheter i denna fråga. Det räcker då med ett fall. Sedan säger herr Karlsson i Huskvarna att Läkarförbundet inte är någon tung remissinstans, i varje fall inte när utskottet inte begär ett yttrande från förbundet. Här har Läkarförbundet alltså tagit ett eget initiativ och vänt sig till utskottet. Jag anser att Läkarförbundet då blir en ännu tyngre remissinstans och att det är ännu mer angeläget att beakta dess yttrande. Det visar att man är allvarligt bekymrad för denna fråga, och därför har man tagit ett eget initiativ.
Herr talman! Jag vill säga till herr Fridolfsson att Läkarförbundets yttrande är en partsinlaga, och partsinlagor kan man värdera på det sätt som utskottet här har gjort.
Herr talman! Partsinlaga? Det är ju läkarna — denna stora grupp befattningshavare i vårt land — som skall utföra abortoperationerna, och det är de som kommer i konflikt i denna fråga. Då förstår jag ännu mindre varför herr Karlsson sopar undan Läkarförbundets yttrande som helt ointressant. Frågan berör ju just läkarna.

Herr talman! Den 29 maj 1974 är ett ödesdigert datum i Sveriges historia. Riksdagen avgjorde den dagen frågan om fri abort och sade ja till den. Debatten varade från kl. 9 på morgonen till midnatt. I den avgörande voteringen avslogs reservationerna 1 och 2 med 214 röster mot 103 och 6 nedlagda. För mig var utgången skrämmande. Det hade varit mitt hopp att i denna demokratiska rådsförsamling i det kristna västerlandet fortfarande vid denna tidpunkt mer än hälften skulle visa sig vara medvetna om livets helgd. Så var icke fallet. Även kristna bekännare, ja, medlemmar av kyrkor och domkapitel frånträdde den bibliska ståndpunkten, sanningen om livets okränkbarhet. Ett och ett halvt år har gått när vi i dag tar ställning till frågan ånyo. Socialutskottet framför sin mening i betänkandet 20.

Ingen har reserverat sig. I det särskilda yttrandet sägs blott att den tid som förflutit sedan den nya abortlagen trädde i kraft är för kort för att en omprövning av principerna skall kunna göras. Jag står här djupt beklämd. Visserligen gläder det mig att utskottet i frågan om tjänsteplikt för läkare och vårdare vid abortingrepp har kommit fram till en positiv skrivning som jag hoppas garanterar rätt för sjukhuspersonal att vägra medverkan. Men abortingreppen fortsätter i samma fruktansvärda omfattning trots detta. I debatten här i kväll har herr Karlsson i Huskvarna talat utan oro. Han har sagt att motionären är ute i ogjort väder. Han har talat om en måttlig ökning av antalet aborter. Den uppgift jag har är att 30 000 ingripanden har skett. Varför måste 30 000 barn dö i Sverige? Är inte enbart det ökade antalet aborter på flickor som egentligen är barn själva ett faktum som borde ha tvingat oss ansvariga till eftertanke, ja, till insikt om att denna lag inte kan godkännas? Den kristna kyrkan sade enigt nej till införandet av lagen, och den kristna opinionen har inte förändrats. Tvärtom har övertygelsen om det oriktiga i lagen skärpts. Siffrorna från andra kvartalet detta år, som nyligen har redovisats i pressen, visar en ohygglig frekvens av aborter hos småflickor från 13 år upp till 16 år. Vad skall dessa människor tänka om oss vuxna och ansvariga när de har nått mogen ålder och inser vad en abort kan medföra av menliga följder — för somliga förvisso obotliga skador. Jag tänker på dem som senare inte kan få barn och vissa andra. Dessutom har vi som folk inte råd att mista 30 000 barn om året. Professor Hegeland har nyligen sagt att om tio år står barndaghemmen' tomma på grund av att man kommer att bli barnvänligare i vårt land. Om aborttrenden håller i sig kommer också skolorna och lärartjänsterna att hotas. Även om professorn var en liten smula för optimistisk och vissa daghem måste finnas även i framtiden är skadan som vissa barn kan ta av att de inte passar i en sådan miljö dock ringa i jämförelse med de skador som vållas av det dödande i moderlivet som vårt folk ägnar sig åt. Herr talman! Som kristen och som ansvarig i den lagstiftande församlingen vill jag i dag anföra ännu några ord. Det är sant att fostret är en självständig person, en individ, en människa. Det är ingen del av moderns kropp som hon kan bestämma över. Abort är därför brott mot femte budet. Det är sant att en mor vill föda sitt barn. Hennes innersta vilja, hennes medvetna eller omedvetna lust är att det liv som begynt skall födas. Den mor som handlar emot detta inre bud tar skada av det förr eller senare. Vi måste sträva efter att ge information, sträva efter en förändring av vårt samhälle fram emot den situation då fäder och mödrar har denna insikt. Aborterna är frukten av ett tänkande som förgriper sig på heliga normer och omistliga värderingar och i djupaste mening sant mänskligt väsen. Det är också sant att aborterna innebär risker. Man kan aldrig säga att en abort är något oskadligt eller ofarligt. Det måste hävdas att våra resurser inte får ställas i dödens tjänst. Vår sjukvård, vår medicin, våra läkare och all annan personal på detta område behövs i livets tjänst. Det är sant att cancersjuka kan få vänta för att de abortsökande är så många. Jag tror icke, att någon läkare vill utföra abort. Ända till 1968 gällde läkarregeln också i Sverige: Läkaren skall besinna sin plikt att skydda och bevara människoliv alltifrån dess tillkomst i moderlivet. Vid en kongress i Oslo 1970 med läkare från mer än 40 nationer framfördes ett uttalande mot fri abort. Jag tror att folkflertalet i vårt land djupast reagerar mot att våra skattepengar används på detta sätt. Herr Karlsson i Huskvarna tyckte att Piteå var ett enstaka fall. Läkartidningen presenterade för ett par år sedan en undersökning bland personalen på en gynekologisk avdelning där man frågade om aborterna. Där stod att mer än 25 24 totalt av all personal någon gång funderat på att byta arbete. 88 926 kände medlidande med fostret. Har du samvetskval: 62 26 på vissa avdelningar. Jag hörde ett föredrag av en person med ledarställning inom sjukvården som sade: Alla borde ha möjlighet att se ett foster i en rondskål, det är en liten människa. Om det skulle vara sant att majoriteten av svenska folket verkligen godkänner lagen i dess nuvarande utformning så ville jag gråta. Min tro och övertygelse är ännu att folkflertalet icke står bakom den majoritet i riksdagen som den 29 maj 1974 släppte knivarna fritt fram på de ofödda i Sverige. Jag vågar upprepa ur min motion: ”Oron för konsekvenserna av denna biologiskt oriktiga och ur kristet rättsmedvetandes synpunkt förnedrande lag finns öppet uttalad hos många och förborgad hos ännu fler. I längden kan inte denna lag bestå om barbariet skall undvikas.” Denna lag måste snarast ersättas av en lag som tillåter abortiva ingrepp endast när uppenbar fara för moderns liv föreligger. Jag kan väl inte vara ensam om denna min uppfattning här i kammaren? Jag känner mig närmast förlamad. Var befinner jag mig? Kan det vara möjligt att vårt folk inte längre respekterar livets helgd, Bibelns sanning, Kristi bud! I så fall är det sent. Man kan inte säga att det är kulturskymning allenast. Det är natt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1274.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att uttrycka min förtrytelse över att socialstyrelsen har handlat så som den gjort. Det har nu sagts i många sammanhang, och jag skall inte upprepa det så mycket. Socialstyrelsen har nu tillfälle att ändra mening. Dess remissvar till JO-ämbetet är ändå inte sista ordet, får vi hoppas.

Jag kan vittna om att det på denna punkt varken förra året eller i år har rått någon tvekan i socialutskottet. Enigheten har varit fullständig, och såsom jag uppfattar det har det rått en fullständig enighet också här i riksdagen, vilket är en kolossal styrka. Det som förvånar en och gör en närmast förbittrad är att ett av våra ämbetsverk struntat i vad socialutskottet och riksdagen har sagt. Jag kan inte tänka mig att man gör om den saken. I så fall, säger socialutskottets ordförande, får vi givetvis återkomma med lagstiftning. Jag medeger att det är ett trubbigt instrument, och därför vill vi f. n. avböja den metoden. Jag litar också på min erfarenhet från det sociala fältet. När socialstyrelsen har utformat sina råd och anvisningar, är det någonting som man följer i de instanser som är berörda, i detta fall sjukhusförvaltningarna. Jag skulle kunna nöja mig med detta. Jag vill dock göra en liten kommentar till herr Nilssons i Agnäs inlägg. Herr Åkerlind och jag har fogat ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Så mycket skulle inte behöva sägas utöver det yttrandet. Vi kan inte följa herr Nilssons motion och inte heller hans argumentation. Vi lyssnade väl alla till hans inlägg med en känsla av att det var sprunget ur en väldigt stor ärlighet. Vi har därför ingen anledning att ta till någon storslägga mot hans uppfattning. Men jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare. Följer man herr Nilssons linje, kan man visserligen klara sitt eget samvete, och man kan genom en enkel lag springa ifrån besvärliga problem såsom riksdagsledamot och myndighet. Man kommer emellertid inte ifrån de problem som finns. Den internationella statistiken visar att vi, om vi följer den linje som herr Nilsson föreskriver, i allmänhet får ett större antal aborter — därtill oftast illegala. Det är en linje som jag inte under några omständigheter kan följa. När lagen antogs hävdade jag i min argumentation den grundinställning som under alla år har gällt beträffande abortlagstiftningen fram till det vi ändrade den. Det var en bra grundinställning, men på vissa punkter kunde man justera den. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Romanus framhöll att det naturligaste kan tyckas vara att rösta med reservationen. Herr Romanus ansåg sig dock inte kunna göra detta, eftersom reservationen inte innehåller någonting om att sjukvårdspersonalen ... Här avbröts talaren av herr andre vice talmannen, som erinrade om att ett genmäle måste avse närmast föregående talares anförande.

Herr talman! Jag har inte tänkt föra någon ingående debatt. Jag vill bara säga med anledning av det herr Svensson i Kungälv senast sade, att om man skulle lagstifta endast när man kunde förutse att det inte skulle förekomma några brott mot lagen, då skulle man inte kunna lagstifta på något område. Jag medger att man inte kan undkomma illegala aborter, men jag sade också i mitt förra anförande att vi måste in med information. Jag förutsätter att bakom ett ställningstagande som det jag har begärt måste också stå ett folk som inser att vi måste göra förhållandena annorlunda då det gäller våra barns undervisning och fostran och samhällets sätt att ta hand om mödrar. En flicka som skall ha ett barn måste känna att hon har en annan utväg än att tillgripa det som i djupaste mänskliga mening strider mot det hon ändå helst skulle vilja bekänna sig till. Jag är övertygad om att om det finns absoluta normer och eviga begrepp som t.o.m. för herr Svenssons samvete är riktiga, då är man först och främst bunden därav. Sedan är man tvungen som människa och som ansvarig medlem av ett parlament att arbeta för att göra förhållandena drägliga och göra situationen sådan att de allra flesta kan efterleva lagen.

Herr talman! Jag skall bara säga några få ord i fråga om personalens medverkan vid abortingrepp. Jag anser för min del att socialutskottet följde en konsekvent linje vid behandlingen av abortfrågan förra året. Man avstod från att förorda en författningsreglering beträffande sjukvårdshuvudmännens skyldighet i fråga om utförande av abort, och man avstod från att förorda en författningsmässig rätt för sjukvårdspersonal att av etiska eller religiösa skäl slippa delta i abortingrepp. Vi har alltså förutsatt att sjukvårdshuvudmännen kommer att följa riksdagens klart uttalade mening, om denna mening blir otvetydigt vidarebefordrad genom anvisningar från socialstyrelsen. Så har tydligen inte skett efter riksdagens beslut 1974. Jag förutsätter i likhet med föregående talare att det svar till JO som socialstyrelsen avlämnat efter utskottsbehandlingen inte är sista ordet i detta JO-ärende. Socialstyrelsen bör inte kunna sätta sig över ett av riksdagen fattat beslut. Skulle socialstyrelsen i sina anvisningar inte kunna ge klara besked eller skulle ytterligare fall inträffa, där sjukvårdspersonalens rätt att slippa delta i abortingrepp träds för när, anser jag att riksdagen måste ta upp denna fråga till förnyad prövning. Det kan ske inom en snar framtid. Med detta, herr talman, yrkar jag för dagen bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Det var inte min mening att gå upp i den här debatten, trots att jag tidigare har motionerat för friare abort och även uttalat min tacksamhet för den abortlagstiftning som vi har fått. Men när jag hörde herrar Åkerlind och Fridolfsson och senare även herr Nilsson i Agnäs kände jag att jag måste få säga någonting också denna gång. Jag är trots allt tacksam för att utskottsmajoriteten inte har gått lika långt i restriktivitet som bl.a. de nämnda herrarna har givit uttryck för. Men jag vill också säga att jag har stor förståelse för socialstyrelsens uppfattning i denna fråga, som baseras på erfarenhet och där man visar medmänsklighet och känsla för kvinnor i en svår situation. För mig förefaller det helt oacceptabelt att en sådan situation som den som uppstod i Piteå skall få upprepas. Man bör ju kunna begära att det på varje klinik finns någon som är beredd att ställa upp vid en abort, något som vi ändå har lagstiftat om. Det borde vara ett minimikrav. Givetvis skall hänsyn tas till den personal som uttalar vissa önskemål i denna fråga. Men vilka skulle konsekvenserna bli om det blev någonting allmänt att personalen inte deltog i en abortsituation? Om personalen nekar att utföra en abort, då saboteras ju lagen, en lag som för många kvinnor har varit till ovärderlig hjälp i en svår situation. Som kvinna tror jag mig kunna tala för de många olyckliga kvinnor som har befunnit sig i situationer med oönskad graviditet, även om jag själv — lyckligtvis, får jag kanske säga, efter att ha hört många av de manliga inläggen i denna debatt — inte har varit i den situationen. Jag ser som en viktig följd av abortlagen att de illegala aborterna har minskat. Jag ställde mig frågan när jag lyssnade till debatten här: Är det en återgång till en ökning av de illegala aborterna som man önskar? Herr Svensson i Kungälv tog avstånd från den tanken, och det är jag glad för. Det är inte heller honom jag vänder mig emot. Jag kan inte acceptera en dubbelmoral som den som det här har givits uttryck för. Jag tillhör svenska kyrkan, jag är även kvinna och medmänsklig. Utskottets ordförande sade att frågan skulle följas upp och att man kunde tänka sig att återkomma nästa år. Det skall också jag be att få göra.
Herr talman! Fru Thunvall överraskade mig verkligen. Nu uttalade hon förståelse för socialstyrelsens agerande. Herr Svensson i Kungälv har givit uttryck för sin förbittring över socialstyrelsens agerande, och jag delar denna hans inställning. Också talare från andra partier har uttalat sin förvåning över socialstyrelsens handlande. Sedan finner fru Thunvall att socialstyrelsen nog i stort sett agerat korrekt. Socialdemokraterna är i denna fråga ett kluvet parti. Men vad som är mest anmärkningsvärt i fru Thunvalls inlägg var att hon började tala om dubbelmoral när vi som pläderar för reservationen vill slå vakt om samvetsfriden, den mänskliga rättigheten att även på detta område följa sitt samvete. Det är ju det frågan gäller. Det gäller inte fler eller färre aborter, fru Thunvall, utan om läkare och annan sjukvårdspersonal skall tvingas att mot sitt samvete utföra abortoperationer. Fru Thunvall talar om en helt annan sak. Jag tycker att reservationen, som är så klart och enligt min mening sansat formulerad, i kväll borde biträdas av en majoritet, eftersom många har uttalat sin förståelse både för frågans allvar och för hur den skall handläggas.
Herr talman! Nej, jag är väl medveten om vad ärendet nu gäller, herr Fridolfsson, och jag ställde också frågan vilka konsekvenserna skulle bli om man skulle driva resonemanget till sin spets, dvs. om all personal skulle ställa sig bakom den uppfattning som herr Fridolfsson nu talade för. Då skulle ändå den lag som vi nu skall anta vara helt förfelad. Att vårt parti skulle vara kluvet i denna fråga är vidare för mig något helt främmande. Vi har kunnat ha olika uppfattningar i denna fråga. Jag har för min del tidigare givit uttryck för en liknande syn på dessa frågor som den som jag nu gjort mig till talesman för, och den överensstämmer såväl med vad socialdepartementet sade som med vad socialstyrelsen uttalat. Jag är inte helt ensam om min inställning.
Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter om tillgift för att jag tidigare i min replik riktade mig till en annan talare än den genmälet avsåg. Vad jag hade tänkt säga till herr Romanus var följande. Han hade nämnt att det för honom visserligen kunde framstått som naturligt att rösta för reservationen men att han inte kunde göra det därför att reservationen inte innehåller något om att sjukvårdspersonalen inte skall vägra medverka när det gäller abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa. Jag vill lugna herr Romanus med att det inte heller i den del av utskottsbetänkandet som vi reservanter anser bör ersättas med reservationens text finns någon skrivning om detta. Resonemanget härom finns i den del av betänkandet som vi alla i utskottet är överens om. Herr Romanus kan alltså lugnt rösta för reservationen, om han finner det naturligt. Sedan vill jag bara beklaga att fru Thunvall inte har förståelse för sjukvårdspersonalens önskemål om och rätt till samvetsfrihet som andra talare i debatten har pläderat för.
Herr talman! Så enkelt är det inte som herr Åkerlind nu vill göra det. Yrkandet i reservationen innehåller ju bara en beställning om en rätt till befrielse från att utföra abortingrepp, utan det nödvändiga förbehåll som jag har nämnt. Jag vill också framhålla att jag ansett det vara mest värdefullt för sakfrågan, om socialutskottet velat skärpa sina formuleringar i förhållande till vad som uttalades förra året. Det har utskottet också gjort, och om man arbetar för en skärpning av utskottets ståndpunktstagande kan man i det läget inte rösta för reservationen. Det borde väl herr Åkerlind kunna förstå.
Herr talman! Herr Romanus menar att han när han står bakom utskottets hemställan inte kan rösta för reservationen. Det är naturligtvis en saklig motivering. Men om man anför att det i reservationen saknas ett uttalande om att man anser att det är en skyldighet för sjukvårdspersonalen att medverka när det är fara för moderns liv eller hälsa, är det inget som helst skäl för avslag.
Herr talman! Det har omvittnats här, inte minst av herr Karlsson i Huskvarna, att det inte har varit några större praktiska problem. Det enda som dykt upp är fallet i Piteå. Alltså skall vi kunna lugna fru Thunvall med att säga att man inte behöver dra ut konsekvenserna ända till deras yttersta punkt, därför att det hela inte kommer att gå dithän. Jag tror att man kan se det så praktiskt. Däremot måste vi naturligtvis slå vakt om den enskilda människans — i det här fallet sjukvårdspersonalens — samvete. Vi får inte tvinga dessa människor att göra någonting som de inte vill. Det har också sagts i utskottsbetänkandet att det kan vara ofördelaktigt även för kvinnan att tvinga personal att göra det den innerst inne inte vill göra. Jag tror att man måste hålla mycket starkt på denna samvetsfrihet, och jag tror att man kan göra det utan att krångla till det hela alltför mycket.

Herr talman! År 1968 begärde riksdagen att en utredning skulle tillsättas med uppgift att lägga fram dokumentation om tobakens skadeverkningar och ett handlingsprogram för att komma till rätta med dem. Det är sju år sedan. År 1970 upprepade riksdagen sin begäran. Först i mars 1971 fick socialstyrelsen av regeringen i uppdrag att lägga fram en utredning om tobakens skadeverkningar. Den tillsattes på hösten samma år. 1973 framlades socialstyrelsens tobaksutredning — för ungefär två och ett halvt år sedan. År 1974 begärde riksdagen på förslag av socialutskottet att förslag på grund av tobaksutredningen skulle framläggas utan dröjsmål. Utredningens material har sedan undergått någonting så ovanligt som två remissomgångar, så man har verkligen tagit tid på sig att behandla frågan. I våras gavs ändå till sist utskottet intrycket att i höst skulle det komma en proposition, grundad på tobaksutredningen och remissyttrandena över den. Socialstyrelsen skulle få 2 milj.kr. till informa tionsverksamhet om tobaksfrågan för innevarande budgetår, och arbetet skulle sättas i gång snarast möjligt. Den proposition som vi nu behandlar är mot denna bakgrund en besvikelse. Den innehåller inget förslag till åtgärdsprogram utan bara ett förslag till en lag om märkning av tobaksvaror. Den innebär inte någon snabb igångsättning av informationskampanjen. I stället föreslår man att denna kampanj skall knytas till ikraftträdandet av lagen om märkning av tobaksvaror, och detta ikraftträdande skjuts dessutom upp till den 1 januari 1977. Propositionen inger farhågor för att kampanjen skulle bli något slags engångsinsats i anslutning till den nämnda lagen. Vidare finns det formuleringar i propositionen som ger ett intryck av att man skulle tänka sig en sammankoppling av informationen om tobak med information i alkoholfrågan. Det är mot denna bakgrund inte förvånande att det har väckts motioner i anslutning till propositionen — motioner med en bred förankring här i riksdagen. Utskottet har vid behandlingen av motionerna stått fast vid sina tidigare intagna ståndpunkter. Det är inte heller förvånande — i varje fall inte för mig — och det borde ha varit möjligt för socialdepartementet att förutse denna utveckling. Det är ett enhälligt betänkande som framläggs. Från de synpunkter som har framförts i den motion jag har varit med om att utarbeta innebär utskottets ståndpunktstagande stora framsteg i förhållande till propositionen. Även för andra motionärer bör det vara möjligt att se saken på samma sätt. Låt mig bara sammanfatta de här förändringarna i några punkter. 1. Utskottet beklagar att regeringen inte nu har lagt fram ett mer utförligt program mot tobakens skadeverkningar. Utskottet anser det oundgängligen nödvändigt att ett sådant program snarast presenteras för riksdagen. 2. Utskottet stryker under att programmet bör vara av långsiktig natur, alltså inte någon korttidsinsats. Det bör grundas på tobaksutredningens förslag och remissyttrandena över det. 3. Tyngdpunkten i åtgärdsprogrammet skall enligt utskottet ligga på omfattande och allsidiga informationsåtgärder. Därmed ger utskottet de rätta proportionerna åt den lag om märkning av tobakspaket som nu föreslås, och som i och för sig innebär ett framsteg. 4. I stället för att informationskampanjen skall skjutas upp till den 1 januari 1977 uttalar utskottet att det är viktigt att en i förhållande till nuläget avsevärt utvidgad information kommer till stånd snarast möjligt. Socialstyrelsen bör därför enligt utskottets förslag få medel redan nu för att sätta i gång den verksamheten. — Jag kan också tillägga att under utskottsbehandlingen har det klargjorts att någon sammankoppling av tobaksinformation med information i alkoholfrågan inte är avsedd. 5. I motionen hade vi begärt att 2 miljoner skulle anslås under innevarande budgetår, i enlighet med det som utskottet uttalade i våras. Eftersom nu halva budgetåret har gått beslöt utskottet att under hand inhämta hur mycket pengar socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsnämnd och NTS — Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar — anser sig kunna använda under resten av budgetåret. Hela det beloppet skall man få enligt utskottets förslag, dvs. 700 000 kr. i form av ett reservationsanslag. Självfallet har jag inte något krav på att man skall dela ut ett högre anslag än vad de som skall använda det anser sig ha behov av. I stället vill jag bara ytterligare påpeka att utskottet uttalar att arbetet skall riktas in på en anslagsnivå för nästa budgetår av storleksordningen 2 milj.kr. Angående själva lagen om märkning av tobaksvaror vill jag bara nämna ett par punkter. 1. Utskottet avstyrker motionsförslaget att lagen skall träda i kraft redan den 1 juli 1976, som utredningen ursprungligen hade föreslagit, och ansluter sig till propositionens förslag om den 1 januari 1977.

Informationen kan alltså påbörjas tidigare. 2. Motionsförslagen om att lagens märkningsplikt också skall omfatta sådana tobaksvaror som inte röks — snus och tuggtobak — tillstyrks av utskottet. Det är bra, eftersom annars uppfattningen kunde sprida sig att snus och tuggtobak är ofarliga. Vi vet att det är en felaktig uppfattning, och utskottet pekar särskilt på risken att användningen av snus sprider sig bland skolungdom. 3. Utskottet vill inte gå in på alla detaljer i tillämpningen av lagen, men utskottet önskar att socialstyrelsen skall pröva möjligheten att kräva att innehållsdeklarationen av tobaksvarorna inte bara skall meddela att tobaksrök innehåller koloxid utan också ge uppgifter om koloxidhalten i röken. Utskottet hänvisar där till vad NTS har sagt i sitt remissyttrande över lagförslaget när det gäller vilka tekniska metoder som finns för att mäta halten av koloxid, som ju är ett av de farligaste ämnena i tobaksröken. Herr talman! Utskottets hemställan är formulerad så att de flesta motionsyrkandena formellt avstyrks, trots att de i praktiken i långa stycken är tillgodosedda. Jag har därför velat peka på de mycket påtagliga resultat som har uppnåtts under utskottets behandling, för att inte personer som är ovana vid att läsa riksdagstryck skall få ett felaktigt intryck av resultaten. Till slut skall jag i all vänlighet be att få uttrycka den förhoppningen, att man inom socialdepartementet skall studera utskottets betänkande mycket noga och ta hänsyn till vad utskottet har anfört, när man nu går att utforma det program mot tobaksskadorna, som utskottet begär skall framläggas snarast möjligt. Då slipper utskottet nästa gång göra lika många ändringar av regeringens förslag, som det har varit nödvändigt att göra vid behandlingen av den här propositionen. Motiveringen för detta råd är inte bara att utskottets och riksdagens intentioner skall följas, utan motiveringen är självfallet framför allt att tobaken är vår största hälsofara, som årligen skördar flera gånger så många liv som trafikdöden. Det måste bli slut på den långrotning inom kanslihuset som har gjort det nödvändigt för riksdagen att upprepade gånger anta uttalanden för att driva på och få fram några handlingar som svarar mot det här stora problemets allvar. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag beklagar att flera ärenden i dag har gett mig anledning att begära ordet, men jag skall försöka fatta mig mycket kort. Om en proposition har varit till besvikelse har det sannerligen varit den som ligger som grund för detta betänkande. Det var en stor förväntan som hade växt genom den utredning som var så känd, att den t.o.m. hade observerats i Sovjet — det kom under adressen Riksdagen, Stockholm, Sverige, i början av december i fjol ett brev, daterat i Moskva den 25 november och skrivet av en rysk journalist som hade läst en artikel i tidningen Sovjetskaja Rossija. Artikeln visade att man där hade fått för sig att vi Sverige redan hade förverkligat vissa goda planer, som skulle ha resulterat i att de som var födda år 1975 inte ens skulle få lära sig vad nikotin var för någonting. Man hade alltså i Sovjet fattat den här utredningens förslag så, att det redan var fastställt och antaget av riksdagen — något som kan hända i vissa andra länder med ett annat styrelsesystem än vårt. Nu har alltså propositionen kommit, men jag tycker att den är mycket mager. Nog är det bra att sätta etiketter med beteckningen ”Gift” på paket som innehåller tobaksvaror, men jag undrar vilken rökare som inte redan vet att innehållet är giftigt och farligt, och när det gäller barn och ungdomar och andra kategorier som bör informeras om detta tror jag att man bör gå fram på andra vägar. Jag har därmed naturligtvis ingenting att erinra mot att man skriver så på paketen, men att bara föreslå detta är en för liten åtgärd. Däremot uppfattar jag det betänkande som nu föreligger såsom mycket positivt, och jag kan instämma i det mesta som herr Romanus tidigare har sagt här. Jag hoppas att kammarens ledamöter lagt märke till en artikel i Svenska Dagbladet i dag med rubriken ”Undvik cancer genom att rensa upp miljön”. Där säger en nobelpristagare, medicinpristagaren Baltimore: ”Vi är alla övertygade om att lungcancer orsakas av cigarretter.” Bara denna övertygelse, som såvitt jag kan förstå väl är vetenskapligt bevisad, borde göra att åtminstone vuxna människor med självkontroll och tankeför måga ögonblickligen skulle sluta röka och i stället försöka bli goda föredömen på det området. Men man kanske inte bör begära så mycket. Jag har i samband med propositionen väckt en motion vari jag har begärt utredning av tobaksrökningens inverkan på icke-rökare. Bland det mest beklämmande då det gäller rökningen är att de som själva är rökare inte inser att vi som inte röker kan fara illa av röken. Jag är så tolerant att jag kan unna en människa som efter moget övervägande har kommit till slutsatsen att hon vill röka att också göra det — och det kan vi ju inte heller förbjuda — men jag tycker att det då också borde vara självklart att en rökare som befinner sig i ett rum tillsammans med icke-rökare inte bör röka där. Då bör den som röker tänka på att det faktiskt också finns människor som kan bli sjuka av att inandas tobaksrök! Det talas i dag på vetenskapligt håll om ”passiv rökning” såsom farligare för dem som inandas röken. Röken är alltså farligare att inandas för dem som inte röker utan är ”passiv” och får i sig röken på det sättet än vad röken är för den som själv är rökare och kanske har större motståndskraft — till en tid åtminstone. Dessutom har jag bevis för att vissa människor med allergier blir allvarligt sjuka och t.o.m. riskerar anfall som kan sluta med deras död. Då tycker jag att åtminstone vuxna människor —- människor som rent av har fått förtroendet att tillhöra ett parlament — självfallet inte skall röka när andra som inte röker är närvarande. Under den senaste tiden har jag också med beklämning iakttagit hur det är på tågen, t.ex. i trafikrestaurangerna. Jag måste säga att jag längtar efter en kopp kaffe när jag kommer från Norrland på morgonen, men jag kan faktiskt inte gå in i den vagnen där servering sker. Även vid bord intill fönster där det står skrivet att rökning undanbedes sitter nämligen vuxet folk och röker som om ingenting hade hänt. Det är djupt beklagligt. Jag hoppas att det skall ske en ändring och att det betänkande som nu föreligger skall betyda att utvecklingen går snabbt emot det rökfria samhälle som journalisten i Moskva trodde att vi redan befann oss i.
Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att det inte behövs någon översättning eller något förtydligande av vad utskottet har skrivit, som herr Romanus talade om, utan där är mycket klart uttryckt vad vi menar. Jag kan fatta mig mycket kort i sakfrågan, eftersom utskottet är enhälligt. Vi har gjort några avsteg från propositionen, men det ger kanske inte anledning till så kritiska tankegångar som herr Romanus förde fram, eftersom vi under alla förhållanden hade att vänta en proposition till våren. När vi nu inte fick den i höst tyckte vi i utskottet att det fanns anledning att understryka, att vad vi sagt tidigare borde efterlevas redan nu. Därför har vi intagit den ståndpunkt som vi nu redovisar. Utöver vad som antytts tidigare vill jag påpeka att under utskottets överläggningar med experter i asbestfrågan har professor Carlens mycket tydligt påvisat det inbördes förhållandet mellan tobaksrökning och lungcancer. Detta och åtskilligt mera i fråga om skadeverkningar på rökares hälsa och ekonomi gör att utskottet liksom i våras när det gäller tobaksfrågan står enigt i sitt uppträdande. Vi pekar på att det är angeläget att man försöker göra vad som är möjligt för att nedbringa tobakskonsumtionen och framför allt att man ser till, att man ger information om dess skadeverkningar. Det är naturligtvis för mycket begärt att de tongångarna skall gå fram till de mera inbitna rökarna, utan informationen får väl i första hand riktas till ungdomen, som inte har börjat befatta sig med rökning. Tonvikten i det här betänkandet ligger bl.a. på varningstexter och innehållsdeklarationer på förpackningar till tobaksvaror. Uppriktigt sagt tror jag personligen inte att det betyder något nämnvärt, men jag anser å andra sidan att det inte finns något bättre medel just nu, och därför har jag också tillstyrkt det förslaget. Utskottet är alltså enigt. Jag anbefaller också riksdagen att besluta i enighetens tecken.
Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag understryka, att jag alls inte avsåg att översätta eller omtolka betänkandet på något sätt. Vad jag ville göra, var att lyfta fram motiveringarna för ett antal väsentliga ståndpunktstaganden, som jag återgav. Jag har nämligen ofta mött den invändningen från människor utanför riksdagen, när de tittar på ett utskottsbetänkande och läser yrkandena: ”Ja, men ni avstyrker ju allting. Det här är väl ingenting.” Men om man läser motiveringarna också, ser man att utskottet har gjort en rad ställningstaganden av mera aktivt innehåll än propositionen, utöver de yrkanden som också finns om anslagshöjning och ändring av propositionen på vissa punkter. Att peka på detta var syftet med mitt inlägg. Den kritik som jag framförde, var givetvis min personliga kritik, utöver beklagandet i utskottets motivering av att propositionen inte innehåller ett program. Och denna min personliga kritik framfördes naturligtvis mot bakgrund inte bara av den här propositionen utan av hela frågans utveckling. Från riksdagens första begäran 1968 till dess regeringen uppdrog åt socialstyrelsen att tillsätta en utredning tog det tre år. Sedan tog det nästan ett helt år innan socialstyrelsen tillsatte utredningen. Och när sedan utredningens betänkande förelåg, tog det ytterligare nästan ett år innan regeringen fick del av resultaten, ty betänkandet skulle först remitteras inom socialstyrelsen. Därefter har regeringen remitterat betänkandet. Nu är det alltså två och ett halvt år sedan utredningens förslag framlades, och vi har ännu inte fått någon proposition på grundval av de förslagen. Det är detta som är bakgrunden till min kritik, som jag inte begär att herr Karlsson i Huskvarna skall instämma i. Men jag tycker väl inte heller att han bör ta avstånd från kritiken, eftersom fakta är så tydliga och eftersom regeringens handlande strider så mot vad utskottet och riksdagen gång på gång har sagt. Men om det nu är meningen att vi skall få en proposition i början av våren nästa år — utskottet har ju sagt att det är oundgängligen nödvändigt att proposition framläggs snarast — så skall väl inte jag bråka vidare om vad som har hänt utan bara notera att det verkligen är tur att regeringen inte behandlar alla riksdagens beslut på detta sätt.
Herr talman! Jag medger att behandlingen inte precis har gått med snälltågsfart. Men å andra sidan är detta en komplicerad fråga. Man vet väl egentligen inte hur man skall nå effektiva resultat. Mot den bakgrunden får vi väl se det förhållandet att ärendet har tagit tid. Men när riksdagen nu kommer att enas om krafttagen hoppas jag att det också kommer att avsätta resultat.

Fru Lantz har frågat statsrådet Leijon om hon har uppmärksammat behovet av förstärkt satsning på personal vid skolor och förskolor i områden där många invandrarbarn finns. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. På skolans område har sedan en följd av år omfattande förstärkningsinsatser gjorts för invandrarbarn. I grundskolan finns sålunda särskilda resurser för undervisning i hemspråket, studiehandledning på hemspråket och stödundervisning i svenska. Inom ramen för anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet kan kommuner ansöka om extra resurser bl.a. för åtgärder för invandrarbarn. En arbetsgrupp inom kanslihuset har i höst lagt fram förslag om åtgärder för invandrarbarnen i förskola, grundskola och gymnasieskola. Förslaget remissbehandlas f. n. Gruppen har funnit att kostnaderna för extra insatser för invandrarbarn i grundskolan läsåret 1974/75 uppgick till ca 90 milj.kr. Därtill kommer ca 3,5 milj.kr. från anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet. Regeringen har i tilläggsbudget I föreslagit att detta anslag höjs från 30 till 39 milj.kr., varvid ytterligare insatser bör komma invandrarbarnen till del. Behovet av förstärkta insatser för invandrarbarn har sålunda i hög grad uppmärksammats av regeringen.

Herr talman! Man kan konstatera att invandrarfamiljer är koncentrerade till vissa kommuner och till vissa kommundelar. Ofta bor invandrarna i föga attraktiva områden både i etniskt och socialt avseende. Områdena uppvisar en socioekonomisk och åldersmässig segregation. Det är snabbt uppbyggda områden med många unga familjer och många ensamstående försörjare. Människorna har inte själva valt att bo i dessa områden utan har mer eller mindre tvingats bosätta sig där. I dessa områden uppstår en massiv problematik, och för att avhjälpa ett sådant bostadsområdes brister krävs insatser på skilda samhällssektorer. Det behövs en annan typ av samhällsplanering, en annorlunda inriktad bostadspolitik, en annan lokalisering av arbetsplatserna. Ökade insatser på barnomsorgens område måste göras. För närvarande förstärks i all välmening segregationen vid daghemmen, därför att invandrarbarnen i dessa områden av naturliga skäl prioriteras vid fördelning av platserna; 191 just dessa barn har s.k. särskilda behov av kommunal barnomsorg. Det blir med andra ord en anhopning av barn med särskilda behov på daghemmen i dessa områden, och därmed försvåras försöken till integrering. Fler daghem måste alltså byggas. Även utbildningspolitiskt krävs särskilda åtgärder i dessa områden. I västra Flemingsberg i Huddinge är 80 96 av lågstadiebarnen invandrarbarn. Det är förstås en mycket svår situation både för kommunen, för skolpersonalen och inte minst för invandrarbarnen. Det fattas lärare. Hur rekryteras för övrigt lärare till kurdiska, assyriska och serbokroatiska barn? Och hur får dessa barn sin hemspråksträning, som är så viktig, ordnad? Hur skall tillgången på läromedel för dessa barn klaras? Skolöverstyrelsen utfärdar inga normer i fråga om lokalbehov för invandrarbarn. Det är självklart att stora grupper som det här är fråga om ställer krav på speciella utrymmen i skolan. Skolorna är byggda för svenska barns behov och inte för invandrarbarns behov. Det skulle vara intressant att höra vad statsrådet har att föreslå av konkreta lösningar. Det är inte bara invandrarbarnen själva som blir missgynnade när 80 96 av lågstadiebarnen är invandrarbarn utan även de svenska barnen får naturligtvis problem. Det ankommer inte på kommuner att säga nej till invandrare, och det vore i allra högsta grad olyckligt om så skedde, men kommunerna måste få hjälp och stöd i skilda avseenden från statsmakten för att klara av de problem som följer på en stark ström av invandrare till en kommun.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar har jag bett en arbetsgrupp inom kanslihuset gå igenom invandrarundervisningen för barn i förskola, grundskola, och gymnasieskola. Vi har fått förslagen från arbetsgruppen, och de remissbehandlas nu. Fru Lantz får alltså lugna sig tills detta arbete är slutfört och vi kommer tillbaka till riksdagen med förslag.
Herr talman! Frågan hur kommunerna skall klara invandrarproblemen är inte i första hand en utbildningspolitisk fråga utan än mer en bostadspolitisk, socialpolitisk och invandrarpolitisk fråga. Jag hade också ställt frågan till det statsråd som kommit att handha invandrarfrågor, för att få en mera allsidig belysning av problematiken. Det som fru Hjelm Wallén här har redovisat är givetvis välkomna åtgärder, men det behövs också helt andra åtgärder, och det har jag försökt påvisa här i debatten.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat utbildningsministern om han anser att Rikskonserters skolkonsertturné ”Kåkvisor” står i överensstämmelse med de krav på objektivitet som man har rätt att ställa på undervisningen i skolan. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det ankommer inte på mig att göra uttalanden om enskilda läromedel eller inslag i undervisningen. Enligt läroplanen skall undervisningen vara objektiv, dvs. saklig och allsidig. En absolut objektivitet vid behandlingen av värderingsfrågor är, vilket också framhålls i läroplanen, inte möjlig att uppnå. Även kontroversiella synpunkter och inslag kan föras in i undervisningen, vilka inte behöver uppfattas som sakliga av alla. Kravet på allsidighet blir i sådana sammanhang särskilt aktuellt. Skolan är skyldig att se till att olika uppfattningar balanseras mot varandra, att den ena uppfattningen inte favoriseras framför den andra. Kravet på allsidighet innebär vidare att skolan under de förutsättningar som läroplanen anger skall förhålla sig neutral till det som skildras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men jag måste säga att det är något förvånande. Statsrådet konstaterar att frågan har överlämnats till henne för besvarande, och i nästa mening fastslår statsrådet: ”Det ankommer inte på mig att göra uttalanden om enskilda läromedel eller inslag i undervisningen.” Får jag fråga statsrådet: På vem ankommer det då? Och skulle jag kunna vänta mig ett svar från den på vilken det ankommer att ge ett besked i denna fråga? Jag har under mer än femton års arbete i kommunal skolstyrelse och i landstingssammanhang sett mycket vinklat undervisningsmaterial, men det som Rikskonserter här har gjort sig skyldig till övergår allt vad jag har sett tidigare. Jag utgår från att statsrådet har tagit del av det material som Rikskonserter turnerar med. Jag har i och för sig ingenting emot texten i dessa ”Kåkvisor”, för den skildrar naturligtvis det liv som levs inom fängelsets murar, men i övrigt reagerar jag våldsamt mot materialet, och jag är inte ensam om att göra det.

Tvärtom! I det tryckta häftet med studiematerial om lagar och kriminalvård Om visst skolkonsertprograms förenlighet med kravet på objektivitet i skolundervisningen skriver man bl.a. följande: ”De klasser som har gemensamma intressen och är starkast är också de som skriver lagarna.” Detta anser jag är en närmast upprörande vinkling. Lagarna är — eller vill statsrådet påstå något annat efter ett mer än 40-årigt socialdemokratiskt regerande? — skrivna från den absolut grundläggande uppfattningen om allas likhet inför lagen. De är inte skrivna för klasser med gemensamma intressen. Låt mig gå vidare i texten. Man gör en jämförelse för att se hur lagarna är skrivna och konstaterar under rubriken Dessa handlingar är brott säger lagen”: Snatteri, misshandel, bedrägeri. utpressning. — Detta är bara några på måfå plockade exempel. Under rubriken ”De här handlingarna är reglerade av lagar men anses inte som brott” räknar man upp prishöjning, företagsvinst, avskrivningar , privat markägande osv. Jag anser att här är vinklingen än mer upprörande. Allt detta är enligt lag godkänt, exempelvis avskrivningar. Det finns inte ens ett frågetecken när man inom parentes skriver ”skattetekniskt fiffel”. Om det är någon som borde gripa in mot ett material i skolan av den här arten är det väl utbildningsdepartementet.
Herr talman! Jag trodde att herr Strindberg som riksdagsman kände till att beslut över enskilda läromedel och olika inslag i undervisningen inte fattas vare sig i departement, regering eller riksdag utan lokalt. Herr Strindberg bör alltså vända sig till den skolstyrelse det rör sig om, den skolledare som har beslutat eller de elever som gemensamt har beslutat att använda ett enskilt läromedel som inslag i undervisningen. Det är inte här i riksdagen som vi skall ta ställning till detta.
Herr talman! Jag tycker att jag som enskild riksdagsman är i min fulla rätt att fråga ansvarigt statsråd när jag anser att man ute i kommunerna utnyttjar läromedel som inte på något sätt står i rimlig relation till de krav som vi har rätt att ställa på skolan och dess undervisning. Det är ju ändå med skattepengar som vi finansierar den här verksamheten. Jag skall inte citera herr Hermansson - i varje fall inte ordagrant — men jag tycker att någon ordning får det vara i skolan också.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat utbildningsministern vilken åtgärd han anser sig kunna vidta för att skolöverstyrelsens anvisningar beträffande läromedel för sexualoch samlevnadsundervisning tillämpas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag vill först erinra om att beslut om inköp eller förhyrning och användning av läromedel fattas av de lokala skolmyndigheterna. Läromedel i samhällsorienterande ämnen är underkastad objektivitetsgranskning. Granskningen utförs av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd. Centrala läromedel i dessa ämnen, vilka inte objektivitetsgranskats eller inte godkänts vid sådan granskning, får inte användas i undervisningen. Skolöverstyrelsen har enligt sin instruktion både möjlighet och skyldighet att ge upplysningar och råd i olika pedagogiska frågor. Så har t.ex. skett i fråga om den film som nämnts i herr Westbergs fråga. Jag delar den uppfattning som dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson gav uttryck för i riksdagen den 16 mars 1972 att ”man måste fästa mycket stort avseende vid när skolöverstyrelsen yttrar sig och gör uttalanden i frågor av denna art”. Jag vill dock påpeka att anvisningarna är att se som rekommendationer till kommunerna, som ytterst har att besluta i läromedelsfrågor. Det finns ingen anledning för mig att frångå denna princip.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret. Den fråga jag ställt har vittgående principiella aspekter såväl i vad gäller läromedelsgranskningens innebörd som beträffande elevens rätt till integritet. Det är inte möjligt att mera ingående diskutera dessa ting inom den tidsram som frågeinstitutet ger. Men på den fråga det närmast gäller —- Vilken åtgärd anser sig statsrådet kunna vidta för att skolöverstyrelsens anvisningar tillämpas? — har jag fått ett svar som gör mig förvånad och något bekymrad. Statsrådet säger: ”Jag vill dock påpeka att anvisningarna är att se som rekommendationer till kommunerna, som ytterst har att besluta i läromedelsfrågor.” Är det riktigt det? Tidigare i samma svar säger statsrådet: ”Centrala läromedel i dessa ämnen, vilka inte objektivitetsgranskats eller inte godkänts vid sådan granskning, får inte användas i undervisningen.” Skolöverstyrelsen har klart sagt ifrån att den här filmen inte duger som undervisningsmedel i skolan och att den är olämplig. Har det inte därmed klart sagts ifrån att den inte är godkänd? Nu säger statsrådet att är den inte godkänd, så får den inte användas i undervisningen. Men sedan kommer ändå detta svar på slutet. Jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Nu kan statsrådet visserligen säga att det här inte är fråga om ett centralt läromedel. Men vid den tidpunkt då detta uttalande gjordes av skolöverstyrelsen hade vi inte den organisation för läromedelsgranskning som vi har i dag. Vid den tidpunkten måste väl skolöverstyrelsens ord väga lika tungt som vad den nämnd säger som nu har att objektivitetsgranska läromedlen för att se efter om dessa följer gällande anvisningar och står i överensstämmelse med skolans mål och riktlinjer. Då har jag svårt att förstå hur man i detta fall har kunnat säga att vi inte kan göra någonting, utan att det är de lokala myndigheterna som skall avgöra detta. Det sägs ju här att ett läromedel skall vara godkänt för att få användas i undervisningen.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal måste göra skillnad på vad som är att betrakta som centrala läromedel och inte — det har riksdagen direkt slagit fast. Jag har svårt att se att filmer kan vara centrala läromedel annat än i enstaka fall, och den här filmen är det inte. Både den här och den förra frågan förvånar mig genom att representanter för partier som i andra sammanhang beskyller socialdemokratin för att centralisera beslutsfattandet ställer krav på att kommuners beslut skall överprövas centralt.

Herr talman! Det är inte fråga om att överpröva centralt utan att följa de bestämmelser som gäller. Det står klart uttryckt att till läromedel hör också bild och film och att centrala läromedel är sådana som täcker en väsentlig del av ämne, ämnesgrupp eller kursmoment. Ingen kan förneka att de här filmerna sammantagna gäller ett kursmoment. Alltså bör de vid tidpunkten i fråga anses vara ett centralt läromedel. Och om de är ett centralt läromedel och skolöverstyrelsen inte har godkänt dem kan de inte få användas, som statsrådet sade. Jag förstår inte varför man skall springa ifrån gällande bestämmelser.
Herr talman! Frågan huruvida en film är centralt läromedel eller inte ankommer det inte på mig att ha någon åsikt om. De besluten har vi överlåtit åt dels institutet för läromedelsinformation, dels nämnden för läromedelsgranskning, och besvärsrätten är här avskuren.

Herr talman! Innebörden av den överenskommelse som träffats i finansutskottet har blivit föremål för allehanda uttolkningar. Framför allt är den dock en lägesbeskrivning — en beskrivning av de allvarliga utsikter vi står inför som en följd av den ekonomiska politik som drivits. Analysen skulle kunnat göras i skarpare ord, men i den mån det på sedvanligt utskottsmaner funnits en viss återhållsamhet i formuleringarna behöver det ändå inte råda någon tvekan om hur uttolkningarna skall göras. På den punkten har långtidsutredningens kalla siffror hjälpt till. Vi moderater välkomnar detta utskottsbetänkande därför att lägesbeskrivningen ger en realistisk utgångspunkt för åtgärder ägnade att vrida utvecklingen rätt. Att göra klart för sig hur de verkliga förhållandena är utgör en första förutsättning för att rätt sorts åtgärder skall kunna sättas in. För oss, herr talman, är det inte någon överraskning att situationen blivit sådan som den nu är. För ett år sedan, inför den avtalsrörelse som då förestod, lade vi fram ett stabiliseringspolitiskt program. I kammaren drevs i december förra året ett antal debatter om dessa våra förslag. En del av våra motdebattörer ansåg att våra förslag var för tidigt väckta; andra sade att de hade lagts fram för sent. Eftersom det på den punkten fanns olika uppfattningar får vi väl anta att våra förslag i själva verket var framlagda vid ett lämpligt tillfälle. Men hur det nu än må vara med detta står det kvar, att våra förslag då ej vann riksdagens gehör. Det är beklagligt, eftersom utvecklingen sedan dess har bekräftat att våra förslag var riktiga. Det största problemet är att våra kostnader stigit så snabbt. Detta har medfört en inflation som är ett elände i sig själv. Men kostnadsstegringen har också försämrat vårt konkurrensläge gentemot utlandet. Vår export och våra importkonkurrerande näringar har fått ökade svårigheter. Detta har negativt påverkat sysselsättningen. Konjunkturinstitutet har uppskattat vad detta försämrade konkurrensläge i förhållande till utlandet innebär i försvagad sysselsättning, och dess siffermässiga angivelse är att det har kostat 40 000 arbetstillfällen. Man kan då också se på t.ex. en sådan kris som den vi f.n. har i skooch textilindustrierna. Det är ju inte något tvivel om att den krisen har utlösts, blivit akut och förvärrats kraftigt just därför att man fått detta försämrade konkurrensläge gentemot utlandet, som bl.a. har gjort det mycket svårt för dessa näringar att till en del exportera — för det gör de faktiskt! — och som i ännu högre grad har försvårat deras skydd mot import från utlandet. Den risk för sysselsättningen som det försämrade konkurrensläget utgör för oss kommer naturligtvis att bli mera kännbar i den mån konjunkturen håller i på en låg nivå och för vår del ytterligare vänder nedåt. Att konkurrensförmågan gentemot utlandet har avtagit förklarar också en väsentlig del av de svårigheter som vi har med utrikesbetalningarna. Genom att våra utrikesaffärer har råkat så gruvligt i obalans har vi tvingats skuldsätta oss i utlandet i oroande utsträckning. Detta beror alltså — jag upprepar det — till en väsentlig del på att finansministerns ekonomiska politik i våras medverkade till att vårt kostnadsläge höjdes så kraftigt i förhållande till andra länders. I långtidsutredningen har man uppskattat att ungefär 5 miljarder av vårt nuvarande bytesbalansunderskott — alltså mer än hälften — är vad man där kallar för en grundläggande obalans, alltså någonting som inte bara har att göra med att konjunkturläget har försvagats i utlandet. Att vrida denna grundläggande obalans rätt och skapa balans igen kommer förvisso inte att bli någon lätt uppgift, och under tiden kommer sysselsättningspolitiken att bli svårare att föra. Utrymmet för en sysselsättningsstimulerande politik minskar också. Redan nu kan vi höra i debatten hur det ena förslaget efter det andra om åtgärder som man skulle vilja sätta in för att stödja sysselsättningen förkastas med hänvisning till att det skulle bli för dyrt ur importsynpunkt. Försätter man sig i ett sådant läge, där man har så snäva marginaler och så stort underskott gentemot utlandet att man inte kan sätta in kraftåtgärder för att stödja sysselsättningen, då kommer fromma deklarationer om att sysselsättningen till varje pris måste värnas att bli mera innehållslösa än man skulle önska. Mot bakgrund av de vikande konjunkturer som nu avtecknar sig är det illa att det yttre utrymmet för stimulansåtgärder är så begränsat. Den politik som lades fast förra våren och som då sades skulle bli grunden för en god ekonomisk utveckling har visat sig vara misslyckad och har medfört allvarliga risker för framtiden. Sedan man nu i utskottet gemensamt har kunnat konstatera detta, innebär det också att regeringen erkänner att här krävs nya grepp. Det finns all anledning att välkomna denna sena insikt, men det är beklagligt, herr talman, att man på detta vis i stabiliseringspolitiken har fått två förlorade år. I utskottsbetänkandet sägs på s. 16 att möjligheterna att i nuläget vidta ytterligare prisstabiliserande åtgärder är mycket begränsade. Vad man menar med detta är att de kostnadshöjningar som här har överenskommits redan är överenskomna och att det i efterhand inte är lätt att göra någonting åt det. Men det konstaterandet innebär också ett understrykande av hur beklagligt det var att man i vintras, inför den avtalsrörelse som då förestod, inte förde en politik som var bättre ägnad att hålla tillbaka kostnadsstegringarna — en politik, herr Ekström, som vi nu i utskottet har bestämt oss för att vi måste försöka formulera! Att en bred majoritet i utskottet är överens om att den tidigare ekonomiska politiken inte har varit ägnad att befrämja svensk ekonomisk utveckling och att det nu fordras nya grepp innebär självfallet inte att man har enats om vad som är mycket svårare att enas om, nämligen hur dessa nya åtgärder skall se ut. Vi skall i denna debatt vara klart medvetna om att på den punkten har det förträffliga finansutskottet inte fört den ekonomiska politiken så långt fram som det skulle vara önskvärt. Men det är vackert nog att man kommit överens om att den tidigare politiken har lett in i svårigheter och att här verkligen fordras ett nytt tänkande. Jag knyter en del förhoppningar till dessa rundabordssamtal, eller vad man skall kalla dem, som skall ingå som ett led i sökandet efter dessa nya grepp i den ekonomiska politiken. Jag har en viss optimism på den punkten därför att socialdemokraterna i utskottet har skrivit på att man i de här överläggningarna bl.a. skall ta upp skattesystemets roll i inflationssammanhanget. I den formuleringen har socialdemokraterna kommit en god bit på väg. Länge har vi från moderat sida försökt påvisa vilka inflationsdrivande verkningar skattepolitiken haft. Envist har socialdemokraterna avvisat varje sådant påpekande. Men här är alltså en omsvängning, och vi är glada att se att finansministern nu uppenbarligen är benägen att vara med i en diskussion som alltså skall ta upp skattesystemets roll i inflationssammanhanget. I vårt stabiliseringspolitiska program, som presenterades inför förra avtalsrörelsen, underströk vi hur man genom åtgärder framför allt på det skattepolitiska området måste ge garantier för att en standardhöjning skulle kunna komma till stånd med löneanspråk anpassade till det realekonomiska utrymmet. All erfarenhet visar att man med nuvarande skattetryck och skattesystem inte kommer att få den återhållsamhet med löneökningar och prishöjningar som nu måste visas. Oförändrat höga marginalskatter och dagligen aviserade nya höjningar av löneskatterna ger en orimlig utgångspunkt för att hålla tillbaka kostnadsstegringar. Det måste vara allas erfarenhet, inte minst efter det senaste året, att löneökningar och kostnadsstegringar som bara leder till prishöjningar inte är vad man eftersträvar. Vi kräver alltså ett skattesystem som är bättre anpassat till verkligheten. När vi säger detta invänder våra motståndare att det finns sådana enorma behov inom den offentliga sektorn att någon sänkning av skattetrycket visst inte kan komma till stånd. Jag delar den uppfattningen att det inom den offentliga sektorn finns betydelsefulla satsningar att göra för att åstadkomma ett bättre samhälle. Ändå talar jag här för ett lägre skattetryck, för lägre skattesatser. Det finns tre anledningar till att jag inte alls är imponerad av alla dem som gör gällande att skattetrycket snarare måste skärpas för att ge utrymme för det offentliga. För det första är det oundvikligen på det viset att de stora anspråk som reses på insatser inom den offentliga sektorn kommer att bli sämre tillgodosedda, om man för en sådan ekonomisk politik att resursutvecklingen i landet blir sämre än den annars skulle behöva vara. Om tillväxten är svag blir det ju mindre att ta av. De som för en sådan politik — och den är vi huvudstupa på väg in i — är sådana som, alldeles bortsett från vad de talar om i den politiska debatten, gör det väldigt svårt att åstadkomma de reformer som man skulle vilja göra. Det är sådana som skapar ett reformstopp. Det måste slås fast att för man en sådan skat tepolitik att den ekonomiska utvecklingen blir dålig i landet, kommer det oundvikligen att bli mindre utrymme för de satsningar inom det offentliga som man skulle vilja göra.

Resultatet av en sådan motsägelsefull löneoch skattepolitik blir inflation och alla de rubbningar som vi nu har. Det är också en anledning till att jag inte kan vara särskilt imponerad av alla dem som säger att skattetrycket snarare måste skärpas för att man skall få över resurser till det offentliga. Om t.ex. finansministern menar det, måste han ju sedan gå ut och med våldsam kraft motverka löneökningar, avsedda att i stället dra resurser över till privat konsumtion. Men det har jag egentligen aldrig märkt. För det tredje visar det sig att med nuvarande skattepolitik allt flera hushåll får det svårt att klara sig på sin inkomst efter skatt. Man blir beroende av bidrag från stat och kommun. Skattepengarna, som segt dragits in, används alltså inte i så stor utsträckning till de offentliga behoven. De används i stället till att genom bidrag finansiera privat konsumtion. Matsubventioner, bostadstillägg och andra §. k. transfereringar har ökat synnerligen kraftigt under senare år. De standardstegringar som de enskilda hushållen har kunnat erfara under senare år har inte så mycket kommit genom att inkomsterna efter skatt ökat realt utan genom att bidragen har höjts. Men, herr Sträng och herr Ekström, man kan ju knappast med hedern i behåll argumentera för enorma skatter på grund av att det finns enorma offentliga behov och sedan använda en växande del av dessa enorma skatter för att omedelbart betala tillbaka i form av generella bidrag för att möjliggöra privat konsumtion. Då är det mycket bättre att göra vad vi föreslår, nämligen hålla ett lägre skattetryck som ger det utrymme för de enskilda hushållen som man ändå vill ge dem, och då dessutom få skatteförhållanden som gör att man kan bevara den ekonomiska stabiliteten. Förra året, när vi moderater lade fram vårt stabiliseringspolitiska program, var utgångsläget bättre än det nu är. Ju djupare man kommit in i obalanserna, desto svårare är det att ta sig ur dem. Se t.ex. på växelkurspolitiken! Förra året var en väsentlig del av inflationen importerad. De utländska varorna steg i pris. Man hade kunnat stänga ute den delen av prisstegringarna genom en uppskrivning, en revalvering, av den svenska kronan. Kraven på kompensation för prisstegringar hade då kunnat hållas i motsvarande mån lägre. Hela kostnadsläget hade på det viset kunnat hållas nere. Därigenom hade konkurrensläget gentemot utlandet varit gynnsammare än det nu är, även om kronkursen hade varit högre än nu. Så gick resonemangen förra året bland ekonomerna. Man skulle medvetet använda växelkurspolitik för att hålla tillbaka kostnadsstegringar som annars skulle inträffa. Detta är ett ovanligt grepp — en aktiv växelkurspolitik. Det vanliga är ju i stället att man i efterhand tvingas använda växelkursjusteringar för att rätta till de kostnadsskillnader mellan olika länder som har uppstått. Att aktivt använda växelkurspolitiken, som man tänkte förra året, kan ha sina risker. Men att göra som vi i stället gjorde i Sverige, nämligen låta utvecklingen löpa, är ännu mera riskfyllt. Det har vi ju sett nu. När vi inte då använde alla medel för att hålla tillbaka kostnadsstegringarna, löper vi nu risken att i stället i efterhand få justera vår växelkurs just för att rätta till vårt försämrade konkurrensläge. En sådan politik vore djupt olycklig och skulle späda på den inhemska inflationen. Den skrala ekonomiska politiken har givit ett försämrat utgångsläge i stabiliseringsansträngningarna. I vintras föreslog vi som ett led i en stabiliseringspolitik inför avtalsrörelsen att man skulle göra en tillfällig momssänkning. Samma förslag är nu svårare att framlägga med tanke just på obalansen i export och import. Om man inte med kraft driver ett krav på en momssänkning nu, så innebär det inte alls att en sådan åtgärd skulle kunna bedömas som obehövlig eller felaktig i nuvarande läge. Förklaringen är i stället helt enkelt den att regeringens dåliga ekonomiska politik försämrat utrymmet för oss att i god tid kunna sätta in kraftfulla åtgärder. Men riskerna för en klar försämring i sysselsättningen är betydande, och i den beredskapsplan som fastställdes i våras ingår som bekant också en momssänkning som ett led. Regeringens talesmän försöker göra gällande att den breda uppslutningen i finansutskottet innebär att regeringens ekonomiska politik vunnit omfattande gehör — det får vi nog höra herr Ekström säga om en stund. Men så är det uppenbarligen inte, eftersom allvarlig oro uttrycks inför det läge som den hittillsvarande politiken fört oss till. Att utskottet i den kortsiktiga konjunkturpolitiken inte förordat några större ändringar i regeringsförslagen beror mest på det trängda läget i de utrikes affärerna. Men från moderat sida, herr talman, har vi ett mycket viktigt förslag på åtgärder som nu bör vidtas utöver vad som sägs i propositionen. Vi begär ytterligare insatser för att öka investeringarna. Investeringsfonderna bör släppas fria för hela 1976. En sådan åtgärd skulle inte bara ha den fördelen att man i dagsläget kunde stimulera sysselsättningen utan skulle också på sikt underlätta för oss att öka exporten. Jag vill verkligen starkt understryka behovet av åtgärder som ökar vår kapacitet, åtgärder som ökar investeringarna. Utvecklingen är inte alls ägnad att inge tillräckligt förtroende på den punkten. Enligt de senaste förutsägelserna väntas investeringarna inom industrin i år öka med endast 4 26. Hela den ökningen faller på byggnadsinvesteringarna. Maskininvesteringarna väntas inte öka alls i år. Detta är något helt annat än vad herr Sträng sade i början av året, då han menade att investeringarna i industrin skulle öka med 10 96. Det är en utomordentligt allvarlig skillnad mellan vad man i början av året tänkte sig på officiellt håll och det faktiska utfallet — djupt allvarlig med hänsyn just till de stora svå righeter som långtidsutredningen i sådan klartext har pekat på. Detta är för den delen inte något originellt, eftersom vi moderater och företrädare för borgerligheten flera gånger har sagt det från riksdagens talarstol. En del av den blygsamma ökning i investeringarna som vi kan få i år består i satsningar motiverade av en önskan att förbättra arbetsmiljöerna. Sådana investeringar är i sig själva mycket välkomna. Men när man granskar statistiken skall man komma ihåg att de inte på samma sätt direkt ökar kapaciteten ute i näringslivet. För att nå det dubbla målet att förbättra både arbetsmiljöerna och balansen i våra utrikes betalningar måste investeringsökningarna göras i motsvarande mån större och inte, som nu sker, mindre. Jag upprepar att långtidsutredningens analyser klart visar riktigheten i det som vi här säger. Det härskar f. n. en allvarlig form av dagdrömmeri i svensk ekonomisk politik. Anspråken är större än någonsin. Varje dag lägger någon utredning fram förslag till reformer som skall betalas med ökade löneskatter. Samtidigt krävs från alla håll löneökningar. Samtidigt vidtar regeringen åtgärder som medför att produktivitetsökningen och därigenom resursökningen sinar. Investeringslusten hämmas samtidigt som det är alldeles uppenbart att vi hamnar i ett ohållbart läge om inte investeringarna tar fart.